Fru talman! För ungefär två år sedan beslutade vi här i kammaren om medlemskapet i den europeiska unionen. I det betänkandet, UU5, sade socialförsäkringsutskottet att man utgick från att Sverige kraftfullt skulle verka för en solidarisk och human flyktingpolitik inom den europeiska unionen enligt de traditioner som Sverige har på området. Utskottet sade också att man utgick från att regeringen skulle sträva efter bredast möjliga förankring i riksdagen när det gäller hur Sverige skall förhålla sig i samarbetet om asylfrågor och migrationsrättsliga frågor. Nu har vi efter två år facit. Det är den restriktiva och hårdnande asylpolitiken i EU som styr utvecklingen i Sverige. Det är inte så märkligt. Även om man fattar många beslut i enighet, har ju Sverige ändå bara 4 röster av 87 i ministerrådet.

Dessa länder driver igenom ökade visumkrav och stränga visumregler och har en flyktingdefinition som inte är förenlig med UNHCR:s beskrivningar i sin handbok. Man genomdriver ett transportansvar som syftar till att försvåra för människor att ta sig hit och söka asyl. Det blir en harmonisering nedåt. Den här samordningen och harmoniseringen har pågått länge inom unionen. Redan 1975 startade det s.k. TREVI samarbetet, som skulle utveckla polissamarbetet när det gäller terrorism, radikalism, extremism och internationellt våld. Naturligtvis ansåg man att detta också hade beröring med flyktingpolitiken. 1986 startade man i London en ad hoc-grupp som skulle arbeta med samordning av immigrationsfrågor. Redan 1985 hade man ju samlats i Schengen för att ta fram en avsiktsförklaring om just avskaffandet av de inre gränserna och om vad som skulle hända då. Man diskuterade då naturligtvis också enhetsakten och den fria rörligheten för människor. Allt detta arbete försiggick i mycket stor hemlighet. Parlamenten var inte inblandade. Befolkningen var inte inblandad. Någon offentlig debatt fördes inte. I Frankrike skrev Le Figaro i mitten av 1989 att den franska utrikesministern inte ens hade informerat inrikes och justititeminstrarna om vad som pågick. På det sättet kunde samarbetet, och senare också Schengensamarbetet, slå rot och växa till sig i statsbyråkratierna utan hämmande offentlig insyn, utan kritik och utan offentlig debatt. 1988 samlades en grupp av koordinatörer, ministrar och tjänstemän, på Rhodos, och 1989 upprättade man en tidtabell för harmonisering av flyktingpolitiken i Europa. Man ville främst utreda vilka stater som skall vara ansvariga för den första asylansökan, hur man skall bemöta uppenbart ogrundade asylansökningar och hur man skall utforma en gemensam viseringspolitik. Sedan kom ju Maastrichtfördraget, där principen för personers fria rörlighet slogs fast. Då skärptes kraven att så att säga komma till skott med en gemensam politik. Man hade då redan utformat Dublinkonventionen, som just talar om hur det här med första asylland skall fungera, och 1990 fattade man också beslut om tillämpningsavtalet när det gäller Schengen. 1991 kom också den yttre gränskontrollkonventionen där man har lagt fram förslag om hur man skall samordna kontrollen vid de yttre gränserna. Det som hela tiden har präglat detta är ju, som jag sade, en strävan att bygga fästningen Europa, och att också göra det utan att vi i Europa har kunnat föra en offentlig debatt och granska det i de nationella parlamenten eller i EU-parlamentet. Sverige har inte visat framfötterna. Man har i stort sett passivt godtagit de förslag till restriktioner som har kommit fram inom EU. Jag har inte sett några protester när man har utökat antalet länder som man måste ha visum från. När vi diskuterade flyktingbegreppet, och en resolution antogs om detta där man bestämde sig för en definition av begreppet flykting, innebar det som jag ser det en kraftig urholkning av UNHCR:s regler. Sverige avstod från att lägga in veto. Man gjorde en liten förklaring där man sade att förbehöll sig rätten att ha en litet annan tillämpning av den här bestämmelsen i Sverige, men inte heller den tillämpningen uppfyller helt och fullt UNHCR:s handboksrekommendationer. Det vi sysslar med här i dag är alltså en anpassning till olika EU-beslut som innebär skärpningar och ökad hårdhänthet gentemot flyktingar. Jag menar att det här undergrävandet av rätten till asyl kommer att fortsätta när vi nästa år ratificerar Schengenavtalet. Schengenavtalet handlar i liten utsträckning om ökad fri rörlighet för människor. Det handlar i stället om kontroll av yttre gränser och om polissamarbete. Ungefär 4 av 142 artiklar under den här paragrafen handlar om fri rörlighet, medan 138 handlar om kontroll av och restriktioner för människor inom EU och vid dess yttre gränser. I Schengenavtalet finns inte skyddet av de factoflyktingar och krigsvägrare. Det har vi också i princip plockat bort i harmoniseringens anda. Det finns ju inte heller i Dublinkonventionen eller i gränskontrollkonventionen. Asylansökningar skall i framtiden bara prövas i ett land är det tänkt. Men enligt Genèvekonventionen har ju varje land skyldighet att ge asyl till politiska flyktingar. Det här kommer att öka pressen på att ha samma asylpolitik ytterligare. Visumreglerna används ju, som många har nämnt, som en metod att försvåra eller förhindra flykt från andra länder. Transportansvaret för flygbolag och andra transportörer innebär ju att dessa blir ekonomiskt ansvariga - också de som transporterar till Sverige - om de tar med sig personer som inte får komma in i landet. De tvingas göra humanitära bedömningar på flygplatserna runt om i världen. SAS, det svenska, norska och danska flygbolaget, har rekommenderat sin personal att göra språktest, att kolla passen och att särskilt kolla folk från fattiga länder. Då hänvisar man ibland till att det ju går att söka sig till en ambassad eller ett konsulat för att få visum, men att söka asyl är ju inget skäl för att få visum. Om man inte kan ta sig till ett europeiskt lands gräns, kan man ju inte heller söka asyl. Är man utan pass måste man dessutom vända sig till de myndigheter som eventuellt förföljer en, och det kan ju inte vara så lätt alla gånger. Det blir också enligt Schengenavtalet straffbelagt att passera gränsen på andra ställen än gränsstationer. Enligt min mening strider också det mot Genèvekonventionen. Man skall kunna ta sig över gränserna utan att bli bestraffad. Det kommer att bli ytterligt svårt för flyktingar runt om i världen att uppfylla alla villkor i Schengenavtalet, och den debatten kommer vi säkert tillbaka till under våren. I praktiken blir det nästan omöjligt att söka asyl i de europeiska länderna om man bor i ett land långt från Europa. Jag tror, fru talman, att det här byggandet av "fästning Europa", eller fortress Europa som det också kallas, inte är någon bra säkerhetspolitik. Det skärper i stället motsättningarna i världen och kommer att utsätta den europeiska unionen för kritik från många håll. Fru talman! Jag instämmer i de yrkanden som Ulla Hoffmann har lagt fram.

Fru talman! Det har varit en lång debatt. Den förstärker också den berättigade oro som finns och som vi kan se bakom alla protester och aktioner mot den flyktingpolitik som har lagts fram här i dag. Mitt inlägg kommer att handla om hur svenska myndigheter behandlar kurdiska asylsökande i allmänhet och turkiska kurders situation i synnerhet. Jag gör det särskilt för Hasan Tosun och hans släktingar, och jag gör det för familjerna Sincaris skull. Jag gör det för att behandlingen av deras fall återigen i riksdagens protokoll skall stå som ett exempel på hur svenska myndigheter missbrukar, misstolkar och misshandlar intentionerna i såväl svensk lagstiftning som internationella konventioner. Det är ingen nyhet att den turkiska staten ständigt begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är ett oomtvistat faktum att den turkiska statens repression mot oliktänkande inneburit att tusentals oskyldiga människor har fängslats och avrättats. Tortyr används regelmässigt mot människor som fängslas för såväl vanlig kriminalitet som politiska brott. Europarådsmedlemmen Turkiet bryter helt öppet mot åtskilliga av artiklarna i Europarådskonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Man kan kritisera Turkiet för brott mot artikel 2, som kräver att envars rätt till liv skall skyddas genom lag; artikel 3, som innebär förbud mot tortyr; artikel 5, som garanterar personlig frihet och säkerhet; artikel 10, som skyddar envars yttrandefrihet; och artikel 11, som garanterar friheten att delta i fredliga sammankomster samt föreningsfrihet. Självklart bryter också Turkiet mot FN:s konvention om tortyr. Både FN:s tortyrkommitté och Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr har vid flera tillfällen besökt Turkiet och rapporterat om tortyr. Turkiet har dock struntat i dessa kommittéers rekommendationer. Sverige och andra länder måste envetet kräva att Turkiet följer de här rekommendationerna. Vi kan också konstatera att de tullregler gentemot Turkiet som EU har antagit inte har lett till de förbättringar som man trodde på och pratade om innan. I en helt nypublicerad rapport - Turkey: No security without human rights - ger Amnesty International nya bevis och nya vittnesbörd om att Turkiet har lång väg kvar att gå innan landet kan kallas en demokrati. Rapporten ger en skrämmande bild av tortyr, avrättningar och "försvinnanden" som det kurdiska folket utsätts för av regeringens säkerhetsstyrkor - övergrepp som rutinmässigt förnekas, döljs eller t.o.m. ibland rättfärdigas av regeringen. Trots att Turkiet har en av världens mest sofistikerade tidnings och förlagsindustrier och nyligen sände upp en egen kommunikationssatellit ställs TV producenter inför militärdomstolar, fängslas akademiker, författare och musiker och förbjuds tidningar som vågar ifrågasätta regeringens metoder. Ett av de mer uppmärksammade fallen är Turkiets kanske främste författare Yasar Kemal, som i mars i år fick ett 20 månaders fängelsestraff för att i en artikel ha fördömt regeringens politik i sydöstra Turkiet, dvs. Kurdistan. Värst utsatta för regeringens terror mot oliktänkande är de uppskattningsvis 12 miljoner kurderna i sydöstra Turkiet. Mer än 20 år av nästan konstant politiskt våld har bidragit till en minskad respekt för mänskliga rättigheter. I princip pågår det ett inbördeskrig där, och som alltid är det civilbefolkningen som drabbas hårdast. I den här delen av Turkiet lever invånarna i ett slags moment 22-situation på grund av inbördeskriget mellan regeringen och PKK-gerillan. De flesta offren för utomrättsliga avrättningar är vanliga bybor som inte vill delta i det av regeringen inrättade s.k. byvaktsystemet. Detta organiserades formellt som ett skydd mot PKK, men det har med åren övergått till att bli en del av statens repression eftersom byarna bränns i stället för att skyddas och människorna dödas av de säkerhetsstyrkor som skulle skydda befolkningen. Systemet startades i mitten av 1980-talet. Numera finns det ca 55 000 byvakter. De utgör något slags halvmilitär styrka som både opererar mot andra byar och även gör räder in i Irak. "Om vi accepterar byvaktsystemet kommer PKK terroristerna att attackera oss och om vi inte gör det kommer terroriststyrkorna att attackera oss. Det enda vi vill är att terroristerna och säkerhetsstyrkorna låter oss vara i fred. Vi vill bara leva ett värdigt liv." Så säger en kurdisk bonde i den Amnestyrapport jag hänvisade till. Fru talman! Det är till den här verkligheten turkiska kurder regelmässigt utvisas från Sverige - numera. Den rätt till uppehållstillstånd som turkiska kurder kunde räkna med för några år sedan gäller inte i dag. I stället hänvisar Utlänningsnämnden allt oftare till det man kallar inre flykt när man utvisar kurder från Sverige. Med inre flykt menar man att en asylsökande utvisas med motiveringen att han kan hålla sig gömd i hemlandet. T.ex. försvarar Utlänningsnämnden att kurder utvisas till Turkiet med att det går att hålla sig gömd i Istanbul. Det är inte sant. Även i de stora städerna genomför säkerhetsstyrkorna regelrätta räder. Sedan 1991 har 87 människor dödats i Ankara, Istanbul och Adana under förevändningen att de tillhört väpnade oppositionsgrupper. Även om det i vissa fall har stämt har det också visat sig att säkerhetsstyrkorna öppnat eld utan att ge den förmenta oppositionen möjlighet att ge upp. Det finns mycket sällan bevismaterial, och det tas nästan aldrig fångar vid dessa räder. Människor dödas och bevismaterialet försvinner. Jag tänker ta upp två exempel på den här politiken. Det ena är Hasan Tosun, en kurd som kom till Sverige i slutet på 1980-talet. Han flydde till Sverige eftersom hans bror bor här och hade hunnit få uppehållstillstånd. Han flydde från Turkiet eftersom hans politiska verksamhet gav honom anledning att frukta för sitt liv. Två av Hasans släktingar avvisades från Sverige 1993. De greps omedelbart vid hemkomsten och fördes till fängelse respektive försvann. De har inte hört av sig till anhöriga sedan dess. Hasans lillebror och brorson är försvunna i Turkiet. En annan bror är svårt invalidiserad efter att ha blivit torterad av militären. En släkting är avrättad och en sitter i fängelse. Militären har bränt hans hus. Den här listan skulle jag kunna fortsätta länge med. Men trots att Hasan också riskerar allt det här om han återvänder får han inte stanna i Sverige. Man tror inte på hans berättelse. Nu tillhör han den växande skara flyktingar som gömmer sig i Sverige i ett förtvivlat hopp om att de svenska myndigheterna trots allt skall visa humanitet. Hasan har bott i Sverige i snart sju år. Om han får stanna har han arbete hos sin bror. Han har stort stöd från sin kommun och från allmänheten i kommunen. Det finns en Åseleanda också i Hammarstrand i Jämtland, där Hasans bror bor. Det andra exemplet är familjerna Sincari från Åsele, som ju många har tagit upp här i dag. Deras brutala utvisning och de brott som då begicks mot FN:s barnkonvention har skakat Sverige. Två pappor och en bror lyckades undgå utvisningen. Brodern, Ciyar, har sedan dess fått uppehållstillstånd. Men resten av familjen lever under svåra förhållanden i Diyarbakir. Med svensk regerings goda minne har man splittrat en familj och tvingat dess medlemmar att leva åtskilda. Barnens skolgång fungerar inte, eftersom flera av dem egentligen bara minns Sverige och Åsele. Rädslan för de turkiska myndigheterna finns kvar. I Sverige gömmer sig de två papporna. Ingen, absolut ingen väljer att leva gömd i månader om det inte finns berättigade skäl att frukta för sitt liv om man återvänder. I den alldeles aktuella rapport som Amnesty har lämnat i år framstår det också med all önskvärd tydlighet att rädslan är befogad. Det är förenat med livsfara för de allra flesta kurder att återvända till Turkiet. Hasan måste få stanna i Sverige. Familjerna Sincari måste få möjlighet att komma tillbaka och återförenas. De turkiska kurder som varit i Sverige under flera år måste ju ges möjlighet att få sin sak prövad än en gång, med utgångspunkt från att de talar sanning, att flykten till Sverige var befogad, att rädslan för att återvända till Turkiet är berättigad. All dokumentation måste ses i ett samlat sammanhang. Fru talman! Om Sverige skall kunna återupprätta sitt rykte och åter bli ett land dit flyktingar med välgrundade skäl, som förföljelse, skall kunna ta sin tillflykt - så måste vi ändra den svenska flyktingpolitiken. Då borde vi återförvisa detta betänkande. Jag förstår att det inte kommer att ske, vilket är beklagligt. Jag står bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer och önskar att de hade kunnat vinna gehör i den här debatten.

Fru talman! Jag lovade Pierre Schori - inte hotade - att sätta upp mig på talarlistan tills jag har fått svar på min fråga om vad som skall hända med de ensamstående invandrare som vistats här länge och brukat falsk urkund. De riskerar att få sina uppehållstillstånd indragna av Invandrarverket. Jag bad inte Pierre Schori om ett svar som tillfredsställde mig vad gäller officiella signaler, men jag bad om ett svar. Det har jag inte fått. Pierre Schori sade att regeringen i några fall har fattat beslut om att låta barnfamiljer stanna. Det är bra. Men uttalandet "aldrig mer ett Mohammad Shakeri-fall" gäller ju fortfarande, och det täcks inte av det. Har Pierre Schori för avsikt att ge officiella signaler till Invandrarverket och Utlänningsnämnden vad gäller återkallande av uppehållstillstånd? Jag hade ytterligare en fråga till statsrådet som jag inte fick svar på. Den gällde barnens bästa och samhällsintressena. Jag ville veta när barnens bästa får vika för samhällsintresset. Pierre Schori svarade att det i besluten noga skall anges hur myndigheterna har tagit hänsyn till barnkonventionen, men det var inte svar på min fråga. Jag frågade inte hur besluten skall utformas. Jag ville veta när barnens bästa får vika för samhällsintresset. Nu är inte statsrådet här, utan han är i Haninge Folkets Hus. Men när statsrådet känner att han vill svara på dessa frågor så lyssnar jag gärna, oavsett om det är på Kvarnen i Folkets Hus i Haninge eller här i kammaren. Det spelar faktiskt ingen roll. Men helst skulle jag förstås vilja se svaren i konkret handling.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag ställde en fråga som jag inte tyckte var speciellt komplicerad till Pierre Schori tidigare i kväll. Nu är han inte längre här, och här finns heller ingen av de företrädare för regeringspartiet som tidigare deltog i debatten. Jag hoppas däremot att de läser protokollet. Till protokollet vill jag på det här sättet meddela att jag faktiskt inte tycker att jag fick något svar på frågan. Jag vill gärna ha ett svar senare och kommer att följa upp den här frågan. Den är nämligen så pass viktig och inte speciellt krånglig. Jag vill veta hur vi på ett annat sätt kan reglera hur vi tar människor som söker asyl i Sverige i förvar.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

Framför allt vill man hålla god min inför hyresgästföreningarna runt om i Sverige. Jag var medlem i en hyresgästförening i 30 år, men för två år sedan lämnade jag den. Hyresgäströrelsen bedrev då en kampanj i medierna som jag tyckte var som hämtad från 30-talets Tyskland. Man visade en bild på ett höghus. En mygga stack in sitt spröt i varje fönster, och sprötet fylldes med rött blod. Detta skulle symbolisera de höga hyrorna. Jag tyckte inte att en sådan kampanj var värdig en organisation i ett demokratiskt samhälle i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Därför lämnade jag organisationen efter 30 års medlemskap. Ungefär 45 % av de svenska hyreslägenheterna ägs eller fövaltas av kommunala bostadsbolag. Det är sagt att dessa skall vara hyresledande. Det ordet kan man tolka litet som man vill. En del privata fastighetsägare har faktiskt kunnat ta ut en onödigt hög hyra på grund av allmännyttan har varit hyresledande. Det är alltså ett ord som man inte alltid skall använda i det sammanhang man tror att det bör användas. I stället tror jag att propositionen baseras på att man vill att politikerna skall bestämma över hur vi skall bo. Nu kan man inte göra det vad gäller villor och bostadsrätter, men man kan fortfarande det vad gäller hyresrätter. Man gör vad man kan för att behålla den möjligheten. Jag visste att man omedelbart skulle få stöd ifrån Vänsterpartiet, eftersom de aldrig har accepterat fri företagsamhet. Men det är förvånansvärt att Socialdemokraterna så lätt väljer en sådan partner. Jag såg i en tidning häromdagen att statsrådet Jörgen Andersson kommenterade den här propositionen. Han sade att om man inte fick igenom propositionen befarade han en ökad segregation. I och för sig kan inte Carina Moberg stå till svars för vad hennes statsråd har sagt, men jag skulle vilja önska både Jörgen Andersson och Carina Moberg välkomna till Malmö och Rosengård. Där finns den verkliga segregationen i dag - med dagens system. I grunden är förslaget näst intill en attack mot det kommunala självstyret. Det finns många kommuner i Sverige i dag som skulle vilja investera i skolor och äldreomsorg men som inte har pengar. Kanske ser man en lösning i att sälja ut delar av det kommunala bostadsbolaget. Men det hindras enligt den här propositionen. Jag vet att det står att det finns undantag, men undantag skall ju vara det som bekräftar regeln, så det kan bara förekomma i ytterst få fall. Det här innebär i praktiken att man från statens sida talar om för en kommun hur den skall investera. Jag tycker att den enskilda kommunen och dess medborgare själva skulle få lov att bestämma detta.

Jag skall ge några exempel. En kommun utanför Stockholm vill i dag sälja ut en stor del av sitt bestånd men behålla en äldre del, där det bor en stor andel pensionärer. Man har där kunnat hålla låga hyror, eftersom man har kunnat jämna ut hyrorna över hela beståndet. Det här går inte i dag. Kommunen kan nu inte sälja sitt bostadsbolag, och det innebär att man inte kan göra de investeringar som kommunen anser vara viktigare än behållandet av ett bostadsbolag. Ett annat exempel kan hämtas från Markaryd. När man aviserade att man skulle sälja ut sitt bostadsbolag möttes detta av våldsamma protester från hyresgäströrelsen och från socialdemokraterna. Nu, ett par år senare, är allting frid och fröjd. Bostadsbolaget såldes t.o.m. till en utländsk ägare. Man har aldrig haft så bra service som i dag. Hyrorna är enligt hyresgästerna acceptabla, trots att det inte längre är kommunen som äger bolaget. Jag skulle kunna peka på ännu flera sådana lyckade försäljningar, där privata företag har köpt bostadsbolag eller delar av dem och där de protester som fanns initialt efter hand har försvunnit. Man har sett att en privat fastighetsägare kan sköta bostadsbolaget väl så bra och i många fall bättre än kommunen. Herr talman! Det talas om en fri hyresmarknad. Vi har i dag faktiskt en fri marknad för den stora delen av vårt bostadsbestånd. Jag talar då om bostadsrätter och om villor, där det är marknaden och ingenting annat som bestämmer. Moderaterna hävdar att vi i dag skulle kunna ha en fri hyresmarknad. Det finns i dag bostadsbrist i stort sett bara i Stockholms innerstad. När man ser på lägenhetsannonserna i Malmötidningarna, vad gäller både hyresrätter och bostadsrätter, finner man att de går sida upp och sida ned. Ingen kan där ta ut ett för högt pris, för då blir det inget köp. Vi nåddes häromdagen av ett brev från Bankföreningen, vilket presenterades rätt stort i en del tidningar. Där framhölls att ett bifall till propositionen kan innebära en minskad kreditvärdighet för kommunala bostadsbolag. Även om man inte i dagsläget avser att sälja, kan bankerna och långivarna tänka att en kommun kan hamna i en sådan ekonomisk situation att den är tvingad att sälja till i princip vilket pris som helst. Då kan långivaren inte ligga ute med högre lån än vad man kan bedöma att man får ut på den fria marknaden. Herr talman! Jag hoppas att det här bara stannar vid ett försök. Låt marknaden råda, och låt kommunerna själva bestämma. Låt majoriteten av medborgarna, som ändå har rätten att rösta i allmänna fria val, i kommunen bestämma om de vill ha kvar hela sitt kommunala bostadsbolag eller delar av det. Det skall vi inte vi sitta i Stockholm och avgöra. Till sist, herr talman, vill jag ta upp en fråga som jag har ställt i tidigare debatter sedan jag kom in i bostadsutskottet. Under den förra mandatperioden fick Socialdemokraterna, som då var i opposition, med hjälp av Ny demokrati igenom ett förslag om bildande av ett bostadsdepartement. Efter det att vi har voterat om detta i kammaren har det varit lika tyst i den frågan som i Faraos gravkammare, så tyst att en knappnål som faller skulle höras som ett kanonskott. Jag skulle vilja fråga Carina Moberg, som kanske inte var med under den förra mandatperioden, om hon har hört huruvida hennes parti kommer att leva upp till det löfte som man så högtidligt ställde ut här i kammaren för tre år sedan.

Fru talman! Bankerna varnar bostadsministern. Svidande kritik ges från kommunrepresentanter. Centerpartiet yrkar avslag. Varför varnar bankerna bostadsministern? I Dagens Industri i går, den 4 december, kunde man läsa att det här förslaget får kritik av samtliga hypoteksinstitut. De anser att förslaget påverkar kreditinstitutens bedömning av allmännyttiga bostadsbolag negativt. Större kommunal borgen kommer att krävas, och i vissa fall kan krediter komma att sägas upp. Det handlar här inte om små pengar och små krediter. Det kommer att bli allt svårare för bostadsbolagen att låna pengar. Varför får förslaget svidande kritik från kommunalråd oavsett partitillhörighet? Jo, förslaget innebär ett påhopp och ett misstänkliggörande av kommunalpolitiker som har att bestämma i sin egen kommun. Det här förslaget innebär att man inte har tilltro ens till egna socialdemokratiska kommunalråd. Varför yrkar vi då från Centerpartiet avslag? Jo, vi anser precis som många andra att detta är ett intrång i den kommunala självstyrelsen, en självstyrelse som vi från Centerpartiet anser att det är väldigt viktigt att slå vakt om. Det här förslaget strävar i det avseendet åt ett helt annat håll än vi kan acceptera. I propositionen föreslår regeringen att räntestöd inte längre skall ges om att allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 % av det bestånd av de bostäder som företaget ägde i oktober 1996. Förvisso råder det delade meningar om de allmännyttiga bostadsföretagens nuvarande och även framtida roll som ett instrument för bostadspolitiken. Vi i Centerpartiet har klart deklarerat att vi anser att allmännyttan har en stor betydelse, men den frågan skall riksdagen inte ta ställning till i dag. Vi har faktiskt också en gemensam syn i bostadsutskottet. Det är synd att Knut Billing inte är här, för jag tror att det som jag nu säger skulle glädja honom. Vi har faktiskt en med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gemensam syn, och vi har en gemensam reservation på det här området, reservation nr I vår reservation pekar vi på det som vi inte kan acceptera i regeringens förslag. 1. Som jag tidigare sagt är det fråga om ett intrång i det kommunala självstyret. 2. Kommunala bostadsföretag diskrimineras och tillåts inte verka på samma villkor som privata. 3. Nödvändiga och väl motiverade omstruktureringar av de kommunala bostadsföretagen kommer inte att kunna genomföras. Inte minst viktigt är att hyresgästerna hos de kommunala bostadsföretagen kommer att få det sämre än hyresgästerna hos privata bostadsföretag. Vi i Centerpartiet vill ha en valfrihet och en neutralitet i boendet för människor. Vi vill skapa förutsättningar för det. Kommunernas ekonomiska situationen är också grunden för att det allmännyttiga bostadsbeståndet skall kunna vara långsiktigt ekonomiskt hållbart. Kommunernas allmännyttiga bostadsbestånd är i många fall i behov av förnyelse för att på ett bra sätt också kunna utgöra basen i en social bostadspolitik. En sådan förnyelse kan kräva avyttring av vissa fastigheter. Det har skett i Uppsala. Detta bör inte riksdagen förhindra. Nej, lyssna till den rättvisa kritiken, bostadsministern och även ni socialdemokratiska riksdagsledamöter! Låt de förtroendevalda i kommunerna ta sitt fulla ansvar för dessa frågor! Det kan vara avgörande för kommunernas möjligheter att tillgodose de ekonomiska behoven för de olika kärnverksamheter som kommunerna enligt lag är skyldiga att ge sina kommuninvånare, precis som Sten Andersson sade. Det kan handla om vård, omsorg, utbildning och skola för våra ungdomar. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på majoritetens förslag och bifall till reservation nr 1, mom. 1.

Fru talman! Regeringens proposition syftar till att förhindra kommunerna från att sälja kommunala bostadsföretag, dvs. sådan bolag som i Sverige med en starkt värdeladdad term kallas för allmännyttan. Om en kommun säljer mer än 25 % av ett sådant bolag drar staten in räntebidragen, om propositionen går igenom. Folkpartiet avvisar propositionen. Vi ser förslaget som en uppseendeväckande inskränkning i den kommunala självstyrelsen och ett försök att konservera en struktur på bostadsmarknaden som redan har överlevt sig själv. Vår inriktning är den motsatta. Vi tror på ett större inslag av privat ägande på bostadsmarknaden. Vi förnekar självfallet inte att många allmännyttiga bostadsföretag är välskötta, men i ett övergripande perspektiv framstår det omfattande kommunala fastighetsägandet i Sverige som ett problem. Detta är något unikt internationellt sett i västvärlden. Inte ens Finland kommer i närheten av en så hög andel av allmännytta som vi har här i Sverige. Vi förordar dock inte en sådan utförsäljning av allmännyttan att boendet kommer i kläm eller att kommuner gör förmögenhetsförluster. Men att en utveckling mot mindre kommunalt ägande av bostadsbolag skulle hindras genom statliga åtgärder finner vi helt orimligt. Fru talman! Regeringens beskrivning av den historiska utvecklingen på bostadsmarknaden lämnar mycket i övrigt att önska. Det är i och för sig riktigt att bostadsbristen minskade genom det s.k. miljonprogrammet och att allmännyttiga bostadsföretag spelade en central roll när detta skedde. Men sanningen är också att den centraliserade och subventionerade inriktning som bostadspolitiken då gavs skapade problem. Bostadsköerna var långa under årtionden. De bostäder som producerades motsvarade många gånger inte människornas önskemål. Valfriheten var alltför begränsad. Den erfarenhet som skall dras av den förda bostadspolitiken är att en överreglerad och subventionerad bostadsmarknad inte löser efterfrågan på bostäder bättre än en fri marknad. Folkpartiet har länge pekat på de stora problem som är förknippade med att kommuner driver alltför mycket affärsverksamhet. Den verklighet som vi ser i dagens Sverige har gett oss rätt. Många kommuner har ekonomiska bekymmer, bl.a. genom att de gett sig in i vidlyftiga affärer i stället för att koncentrera sig på sina huvuduppgifter som vård och utbildning. Exempel på detta ser vi inte minst i den kommunala fastighetskris som nu pågår. Fru talman! En annan invändning mot alltför stora kommunala bolag är att de snedvrider konkurrensen, hotar dränera kommunen på skattemedel och därigenom skapas ekonomiska problem. Eftersom varje form av företagande innebär ekonomiska risker, innebär också kommunalt företagande risker. Det är risker som tas med pengar som egentligen borde vara avsedda för skola, äldreomsorg, barnomsorg, sjukvård och andra viktiga kommunala angelägenheter. Regeringens propositionen syftar till att försvåra en utförsäljning av de kommunala bostadsbolagen. Mot bakgrund av det anförda anser vi att en sådan politik går stick i stäv mot den politik som Folkpartiet vill se på bostadsmarknaden och för de kommunala bostadsbolagen. Regeringen föreslår således att räntebidrag inte skall utgå till de bostadsbolag som avhänder sig mer än 25 % av det bestånd av bostadslägenheter som företaget äger den 11 oktober 1996. Avhänder sig ett allmännyttigt bostadsföretag mer än så förlorar det räntestödet både för de bostäder som överlåts och för dem som finns kvar i företaget. Fru talman! Vi anser detta vara orimligt. I praktiken cementerar regeringen de nuvarande ägarförhållandena och omöjliggör en utförsäljning av bolagen när kommunerna så önskar. Vi avvisar självfallet ett sådant förslag. Även en del socialdemokratiska kommunalråd ute i landet har uttryckt stark kritik mot propositionen. Det kan väl knappast ha undgått socialdemokraterna i bostadsutskottet eller regeringen. Också jag har en fråga till Carina Moberg. Den rör samma varningssignaler som kommer från bankerna, och som kolleger här tidigare har tagit upp i sina anföranden. Jag har här Dagens Industri från den 4 december 1996. Där talar man om hur bankerna varnar bostadsministern. "Säljförbud för kommuner kan leda till kreditstopp. - svidande kritik av samtliga hypoteksinstitut. De anser att förslaget påverkar kreditinstitutens bedömning av allmännyttiga bostadsbolag negativt. - krediter kan sägas upp." Här är ett citat från Patrik Liljedahl, bolagsjurist på Spintab: "För redan svaga kommunägda bostadsbolag, som vill sälja för att få in pengar, kan de indragna räntebidragen bli tuvan som stjälper lasset." Min fråga till Carina Moberg är: Oroar detta över huvud taget inte socialdemokraterna? Slutligen yrkar jag bifall till de reservationer som Folkpartiet står bakom i detta betänkande.

Fru talman! Förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagen har förändrats radikalt under 1990 talet. De har fått sämre ekonomiska villkor och skall numera verka på samma villkor som de privata fastighetsbolagen. Kommunerna kräver avkastning på insatt kapital för att rädda den kommunala ekonomin. Staten vägrar att hjälpa kommunala bostadsföretag i kris men satsar 10-15 miljarder på att rekonstruera privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Kraven på de kommunala bostadsbolagen gör att den sociala bostadspolitiken alltmer blir en illusion och att ägarna, kommunerna, mer bryr sig om bolagens ekonomiska ställning än om att leva upp till bostadspolitiska mål. Detta avslöjas väldigt tydligt om man studerar ägardirektiven till bolagens verksamhet. Där står det väldigt mycket om de ekonomiska kraven man ställer och väldigt litet eller inget alls om de bostadssociala. I detta läge uppstår naturligtvis frågan om vad vi skall ha de kommunala bostadsbolagen till. Ropen på utförsäljning blir alltfler men med olika motiv. I moderatstyrda kommuner vill man sälja ut bolagen för att man inte anser att bostadsförsörjning är en kommunal angelägenhet. I en del socialdemokratiska kommuner vill man sälja ut för att om möjligt rädda den kommunala ekonomin och för att värna andra kommunala områden som äldreomsorg och skola m.m. I de moderatstyrda kommunerna är de ideologiska skälen helt avgörande och har inget med ekonomin att göra. Det är oftast kommuner med god ekonomi även om det finns undantag. Socialdemokratiskt styrda kommuner som vill sälja sina bolag gör det för att om möjligt förbättra den kommunala ekonomin. Det är dock mycket få fall där kombinationen rikt bostadsbolag och fattig kommun stämmer in. I de flesta fall är det så att både det kommunala bostadsbolaget och kommunen har dålig ekonomi. Regeringens förslag blir nog mest ett slag i luften. Det kommer inte att få någon större betydelse eftersom det som vanligt innehåller möjligheten att kringgå de regler som nu skall fastställas. Det finns inte heller några fastighetsekonomiska kalkyler som visar varför just 25 % av ett bostadsbolag skall säljas ut. Inte heller förslaget om att de kommunala bostadsbolagen skall kunna bredda sitt ägande får någon effekt. Dessutom är avsikten med ett sådant förslag mycket otydligt. Vad vill ni socialdemokrater egentligen? Vilka privata ägare går in och samäger ett kommunalt bostadsbolag där avkastningen inte får vara större än vad kommunallagen medger och där kommunen fortfarande har en majoritetsställning? Vad händer med möjligheten att föra en social bostadspolitik med ägare som har andra syften med sitt ägande? Det som är vettigt med regeringens förslag är naturligtvis den nödvändiga diskussionen om de kommunala bostadsföretagens framtida roll och vilka krav som ägaren, kommunen, ställer för att kunna föra en social bostadspolitik. Detta beror naturligtvis till mycket stor del på hur staten kommer att agera i fortsättningen. Jag ser fram emot resultatet av den kommande utredningen och de ställningstaganden man gör där. Kommer kommunerna att få ett nödvändigt tillskott av de medel som behövs för att fullgöra sina åtaganden på flera väsentliga områden? Kommer staten att ge kommunerna de rättigheter och skyldigheter som behövs för att föra en social bostadspolitik? Då duger det inte att som i den bostadspolitiska utredningen hänvisa till den nu gällande lagstiftningen i kommunallagen, plan och bygglagen eller socialtjänstlagen. Det löser inga problem med segregation eller bostadsproblem för de svaga på bostadsmarknaden. Här behövs andra styrinstrument. Blir det någon hjälp till kommunala bostadsföretag i kris eller lättnader för dem som kommer i kris om det inte görs någonting för att komma till rätta med problemen i de s.k. krisomgångarna? Förslagen i detta betänkande är inte någon lösning på problemen utan bara ett försök att förhindra en oönskad utveckling. Staten och kommunerna måste bestämma sig för vad man vill med de kommunala bostadsföretagen. Det räcker inte med orden i den bostadspolitiska utredningen om att kommunala bostadsföretag måste ha ett klart bostadspolitiskt uppdrag vid sidan av kraven på en sund fastighetsekonomi. Vad är då det framtida bostadspolitiska uppdraget? Vem skall se till att det genomförs? Här har ni socialdemokrater bevisligen mycket olika uppfattningar. En av Vänsterpartiets reservationer har sin utgångspunkt i en s-motion som i stort sett överensstämmer med de reservationer som jag har lämnat i den bostadspolitiska utredningen. För oss vänsterpartister är det självklart att staten skall ta sitt ekonomiska ansvar men också ge kommunerna rättigheter och skyldigheter att ställa krav på sina bostadsbolag liksom på de privata. Härmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4.

Fru talman! Regeringen har gång efter annan lagt fram förslag som på olika sätt inskränker kommunernas rätt till egen styrning. Inte nog med att kommunerna är tyngda av regeringens åtstramningspolitik med minskade statliga bidrag, minskade skatteintäkter, skattestopp och ökade sociala kostnader. Nu fortsätter man dessutom att även inskränka den kommunala självstyrelsen. Nu vill man också i propositionen och i utskottsbetänkandet BoU7 inskränka kommunernas rätt att besluta över sina kommunala bolags framtida ägarförhållanden och bostadsbestånd. Regeringens förslag denna gång visar tydligt att man inte betror kommunerna med att handskas med sina egna bostadsföretag eller den interna ekonomin. Dessutom går det helt emot principen om att besluten skall fattas så nära människor som möjligt, nära de som berörs. Det är ägarna och inte staten som är bäst skickade att avgöra om en eventuell omstrukturering av ett kommunalt bostadsföretag är nödvändigt eller inte. Statligt förmynderi är oacceptabelt och därmed avvisar Kristdemokraterna regeringens förslag. Regeringens politik går mer och mer ut på att bestraffa kommunerna om man inte gör som pappa staten tycker. Detta gäller bl.a. vid kommunalskattehöjningar och nu vid försäljning av kommunala bostadsföretag eller delar därav. Det viktiga är egentligen att i stället återge kommunerna förutsättningar för att ta ansvar för sina viktiga verksamheter som vård, omsorg och utbildning. Kristdemokraternas budgetförslag för år 1997 visar just på en sådan inriktning genom att kommuner och landsting tilldelas ytterligare 6,5 miljarder kronor, utöver regeringen, för att klara sina viktiga uppgifter på ett bättre sätt. Många kommunala bostadsföretag hotas de närmaste åren av ekonomiska bekymmer. För dessa företag är möjligheterna att göra nödvändiga strukturella förändringar begränsade. Privata bostadsföretag med svag ekonomi har kunnat rekonstrueras genom nytillskott av finansiella medel eller avskrivningar av fordringar. De kommunala bostadsföretagen däremot har inte kunnat göra på motsvarande sätt eftersom de i regel har kommunal borgen på sina lån. I dessa fall kan skulderna endast lösas genom att kommunen går in med ytterligare kapital eller löser lånen. Regeringens förslag innebär med andra ord att kommunala bostadsföretag diskrimineras och att de inte tillåts att verka på samma villkor som privata bostadsföretag. Detta kommer också på sikt att drabba hyresgästerna i de kommunala fastigheterna. I kommuner med svag ekonomi - och de är ganska många - innebär detta att andra kommunala verksamheter som vård, omsorg och utbildning - kommunerans basverksamheter - blir lidande. Alltfler inser att man inte kan fortsätta att med skattebetalarnas medel hålla de kommunala bostadsföretagen under armarna, samtidigt som verksamheten inom skolan, barnomsorgen och äldrevården får vidkännas stora nedskärningar. För kommuner med bostadsföretag i kris, eller i behov av marknadsanpassad förnyelse, återstår därför många gånger bara utvägen att sälja hela eller delar av företaget om inte den egna kommunala ekonomin skall påverkas negativt. Kravet på ekonomisk balans i den kommunala budgeten fr.o.m. år 1999 gör också handlingsutrymmet mindre för många kommuner. Vidare försvårar förslaget ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Det måste vara möjligt, och oftast också önskvärt, att de boende kan köpa sin egen bostad om de så önskar. Valfrihet i boendet är något som vi kristdemokrater vill slå vakt om. Fru talman! Till sist: Kommunerna har ett lagfäst ansvar, bl.a. i socialtjänstlagen, att ombesörja att människor som inte på egen hand kan lösa sitt behov av bostad eller har särskilda behov när det gäller boendet får sitt bostadsproblem löst på något sätt. Detta ansvar finns oavsett hur ägarförhållandena i bostadsföretagen ser ut. Kommunerna har hanterat detta ansvar väl, och vi kristdemokrater är övertygade om att de kommer att göra det även i framtiden. Vi anser att kommunerna själva är bäst lämpade att bedöma hur detta ansvar tar sig uttryck i praktiken. Den sociala bostadspolitiken har alltså inte att göra med vem som äger fastigheterna. Kommunen har ett ansvar att lösa bostadsproblemen, inte minst med tanke på socialtjänstlagen. Av det skälet är det nästan som att höra ett eko från forna tider att lyssna till Vänsterpartiet och Owe Hellberg just i den här frågan. En grundläggande förutsättning för detta är naturligtvis att både kommuner och bostadsföretag har kvar sin handlingsfrihet. Den skall naturligtvis inte inskränkas. Fru talman! Jag yrkar härmed avslag till förslagen i regeringens proposition och bifall till reservationerna nr 1 och 3.

Fru talman! Nej, vi i Vänsterpartiet pratar inte som ett eko från gamla tider. Ulf Björklund, jag och några fler i den bostadspolitiska utredningen har diskuterat denna fråga. Jag tyckte att vi hade en ganska bra samsyn. Vi tyckte att socialtjänstlagen nog inte var tillräckligt bra och stark för de svaga på bostadsmarknaden. Det handlade om särskilda grupper: äldre, handikappade och några till. Men de andra svaga grupperna på bostadsmarknaden har faktiskt inget skydd i socialtjänstlagen. Jag tycker att det är litet dåligt av Ulf Björklund att påstå något sådant nu. Eller är det så att han tolkar socialtjänstlagen på ett annat sätt i dag än vad han gjorde tidigare?
Fru talman! Verkligheten är den att Vänsterpartiet reserverade sig i just dessa frågor i den bostadspolitiska utredningen, Owe Hellberg. Vi kristdemokrater hävdar att den lagstiftning och de reglementen som finns i dag faktiskt är tillräckliga, och att de måste prövas ytterligare ett tag innan åtgärder vidtas. Där skiljer vi oss litet grand. Kristdemokraterna anser att dagens regler är tillräckliga, och att socialtjänstlagen ger en trygghet för människor. Är detta inte fallet i verkligheten i vissa kommuner missbrukar de i princip socialtjänstlagens paragrafer. Av det skälet är det nog andra punkter än just regleringen på detta område som Vänsterpartiet bör titta på.
Fru talman! Jag talar inte om min reservation, utan om de samtal och diskussioner vi förde i utredningen. Där var vi ju i stort sett överens om detta. Tyvärr är verkligheten ännu värre i dag, Ulf Björklund. Det finns äldre människor som inte ens får flytta från en kommun till en annan. Inte ens de som verkligen har stöd i socialtjänstlagen och har sin rätt att flytta kan alltså göra det i dag. Jag tror inte att Ulf Björklund är riktigt à jour med verkligheten.
Fru talman! De justeringar som har gjorts i lagstiftningen när det gäller kommunernas och bostadsföretagens situation är ganska nya. De har bara varit i bruk några år. Det talar för att man måste se efter vilket ansvar kommunerna tar med de möjligheter de har. Ett bostadsföretag kan ha en social uppgift och känna en social vilja även om det inte råkar vara ägt av kommunen. Det finns många kommuner där man ser exempel på att bostadsföretaget självt, oavsett ägare, tar ett sådant socialt ansvar. De vet nämligen att de har socialtjänstlagen i ryggen, och det är en trygghet för ett bostadsföretag vare sig det är privat eller kommunägt.

Fru talman! Det var intressant att höra att Carina Moberg har bekymmer med andra partiers väljare. Om vi ser på siffrorna under de senaste åren, verkar bekymret vara störst på hennes egen sida. Carina Moberg bör kolla den egna ställningen innan hon kastar skräp på andra. Det sägs att poängen med propositionen är att behålla en låg hyra. Men det går att göra även om det inte finns en enda kommunal lägenhet i en kommun. Vi kan gå över gränsen och jämföra. Där finns det inget skäl att behålla detta. Carina Moberg sade också något rätt fantastiskt, nämligen att marknaden inte kunde garantera långsiktig stabilitet. Vilket ekonomiskt system utöver marknaden kan garantera en långsiktig och hållbar stabilitet, Carina Moberg? Det har talats om erfarenhet av allmännyttan. Jag tror att jag är ganska ensam i denna kammare om att ha bott i allmännyttan i 30 år. Man kan med ena handens fingrar räkna dem med samma erfarenhet. Till sist förstår jag av det uteblivna svaret på min fråga om bostadsdepartement att Socialdemokraterna nu, tyvärr alltför sent, delar Moderaternas uppfattning i den frågan.

Fru talman! Carina Moberg nämnde marknaden två gånger i sitt anförande, andra gången sade hon att det inte var symtomatiskt för rättvisa. Första gången sade hon att marknaden och långsiktig stabilitet inte hör samman. Jag nämnde Socialdemokraterna och hyresgästföreningarna i samma mening därför att de är samma andas barn. Hyresgästförbundets styrelse består till stor del av socialdemokrater, även om de under senare tid alltmer börjat protestera och ha egna åsikter i bostadsfrågor. Vad gäller bostadsdepartement tycker jag att det är skönt att kunna få ett erkännande i dag. Vi hade en rätt så äventyrlig votering i riksdagen för tre år sedan där Socialdemokraterna, som i alla andra sammanhang inte ens med en tång kunde ta tag i Ny demokrati, gladde sig åt dess stöd. Oskar Lindkvist lovade att inrätta ett bostadsdepartement så fort man kom till makten. Efter den voteringen har vi inte hört ett dugg om det. Än en gång: Tack för att ni nu delar Moderaternas åsikt i den frågan.

Fru talman! Carina Moberg anklagade oss övriga för att vi hade politiska floskler i våra anföranden. Jag tänker inte anklaga Carina Moberg för att ha politiska floskler därför att jag tycker att det är ett dåligt argument. Varje parti har rätt att ha sin ideologi och föra fram den på olika sätt. Men jag kan ändå inte låta bli att koppla det till det Carina Moberg säger, att det här förslaget är en utmaning och en spänning. Vari ligger utmaningen och spänningen? Varken banker, hyresgäster i bostadsföretagen eller folk på kommunal nivå tycker att det här förslaget är sådant att man så lättsinnigt kan säga att det handlar om utmaning och spänning. Vad har kampen mot segregation att göra med det här förslaget? Till sist: Varför en temporär lösning, om man nu tycker att det är ett bra förslag?

Fru talman! Min andra fråga var: Vad har kampen mot segregationen att göra med det här förslaget. Jag skulle vilja säga till Carina Moberg, som sade att hon lyssnade och lärde av gamla partikamrater, att det är bra. Men då får Carina Moberg visa att hon tar sin uppgift på allvar och inte bara tycker att det är spännande.

Fru talman! Allra först: Jag tycker inte att Carina Moberg riktigt klart bemötte den kritik som framförs av banker och hypotek, att kommunkrediter kan drabbas av räntehöjningar och att det indragna räntebidraget kan för redan svaga kommunägda bostadsbolag som vill sälja för att få in pengar bli tuvan som stjälper lasset. Jag tror att allmännyttan kan fortsätta att spela en viktig roll. Jag tycker att man kan sälja ut en hel del av allmännyttan och att man kan dela upp bolagen i ett antal färre bolag. De gigantiskt stora bostadsbolagen har oftast inte kunnat leva upp till sina skyldigheter mot hyresgästerna. Vi i Folkpartiet ställer definitivt inte upp på att de kommuner som vill sälja sina bolag skall förhindras att göra detta genom att staten vill dra in räntebidragen som en bestraffning. Jag tycker att det är viktigt att man agerar mot den negativa bostadssegregation som uppstår inte minst i många av våra förorter. Jag tror att man lättare kan lösa segregationsproblemen om man kommer bort från de mycket stora bostadsbolagen. Det kan också tjäna att göra en viss utförsäljning och möjligtvis dela upp i olika bolag. Ett av de värsta exempel jag sett på en negativ segregation var ute i Rinkeby när utskottet besökte Stockholmsbostäder för ett antal år sedan. Jag skall inte gå in på vad vi såg i trappuppgångarna, men Carina Mobergs partikamrat Oskar Lindkvist sade att här är nästan läge för tvångsförvaltning.

Fru talman! Det är riktigt att det är flera partier som vill minska räntebidragen snabbare än vad Socialdemokraterna vill. Dock har socialdemokraterna, inte minst i den parlamentariska utredningen, delvis ändrat attityd. Men att bestraffa kommunala bostadsbolag för att de vill sälja ut en del av beståndet genom att speciellt rikta en lag som tar bostadsbidragen från bolagen är mycket allvarligt. Återigen ber jag om ett svar på frågan om vad banker och hypotek har uttryckt om detta. Jag tror inte att vi behöver orda om hur ordet segregation skall tolkas. Vi har nog i ganska stor utsträckning en gemensam syn här. Det är viktigt att samhället går in och agerar. När det finns segregation och när det är nödvändigt att se till att bostadsområden på något sätt kan få hjälp med att lösa sociala problem genom att samhället tar ett ansvar har jag uppfattningen att Socialdemokraterna och Folkpartiet i sak inte står så långt från varandra. Vi har tidigare motionsvägen agerat i detta sammanhang, liksom andra partier har gjort. Jag tror att det är viktigt att någonting görs. Om samhället inte agerar kan det senare kosta mycket mera.

Fru talman! Carina Moberg tar återigen upp detta med ekot från gångna tider. Hon hävdar att för åtta nio år sedan fördes samma diskussion. Det bekräftar i så fall att detta bara är ett eko från gamla tider. Jag förstår att Carina Moberg menar att frågan ideologiskt är så viktig att den av det skälet lever vidare. Min kommentar var faktiskt i första hand ägnad åt Vänsterpartiet. Det är viktigt att vi kommer ihåg att vi lever i en ny tid. I dag har vi andra problem att lösa. Vi har nya förutsättningar och även nya möjligheter. Det gäller att i det läget släppa loss de kommunala bostadsföretagen, inte att binda dem. Det är faktiskt duktiga och kreativa människor som jobbar där. Carina Moberg säger att det här är en ideologisk fråga. Ja, vi vet att Socialdemokraterna vill ha kontroll över kommunerna. Man vill ha centralstyrning av kommunerna och i det här fallet också av allmännyttan. Därför vidtar man en sådan här åtgärd. Signalen från den bostadspolitiska utredningens representanter, även på s-sidan, var ju att vi inte behövde ytterligare lagreglera detta område. Vi ser tydligt att det är litet splittrat i s-leden i de här frågorna, vilket ju aktualiserats i pressen under de senaste dagarna. Även vi kristdemokrater tycker att allmännyttan har en uppgift, men vi får inte binda och låsa dess möjligheter till utveckling. Vad det i dag handlar om är faktiskt att vi binder och låser dess möjligheter för framtiden.

Fru talman! Möjligheterna att utveckla de kommunala bostadsföretagen måste ändå innebära att man inte inskränker deras frihet. När problem dyker upp - det kan gälla rekonstruktioner eller andra bekymmer med ekonomin - måste man ha handlingsfrihet. Den handlingsfriheten vill Socialdemokraterna i det här fallet på något sätt begränsa. Det är vad frågan egentligen handlar om. Släpp i stället loss de kreativa människorna, så att de får jobba med möjligheterna! Om så sker tror jag att man kommer att klara sina uppgifter väldigt bra när problem dyker upp.

Fru talman! Carina Moberg sade att en del av socialdemokratisk politik alltid har handlat om en god bostad till en rimlig kostnad. Jag börjar tvivla på att ni fortfarande står för det. På det allra sista slutjusteringsmötet i den bostadspolitiska utredningen blev just detta med den rimliga kostnaden en del av den bostadspolitiska portalparagrafen tack vare Vänsterpartiets insisterande och i princip tvingande åsikt i den frågan. Detta hade faktiskt annars inte funnits med där. Det hade en helt annan, och undanskymd, plats i målsättningen för bostadspolitiken. När det gäller bostadspolitiken på 90-talet sade Carina Moberg att bostadspolitiken till stora delar har raserats. Ja, det är väl just det som den socialdemokratiska motionen handlar om. Socialdemokraterna i Stockholms stad och län är inte nöjda med regeringens bostadspolitik och inte heller den bostadspolitiska utredningen. Det är absolut nödvändigt att bostadspolitiken förändras på ett radikalt sätt och det är bråttom. Så står det i den motion som jag på egen hand har anslutit mig till i utskottet. Carina Moberg säger att Anita Johansson m.fl. är mycket nöjda med utskottets uttalande i den här frågan. Vilken fot står Centern ni skall samarbeta med i de här frågorna framöver? Vad skall det bli av detta? Skall det bli ännu mer urvattnat än det är? Inte heller den bostadspolitiska utredningen kommer med några framsynta idéer om en social bostadspolitik. Den fick ju inte ta tag i de viktiga frågorna och i det raserande av bostadspolitiken som skett under 90-talet. Det ingick inte i direktiven. Man skulle göra som strutsen, dvs. gömma huvudet i sanden och låtsas att de här problemen inte fanns.

Fru talman! Jag tror inte att jag slår in några öppna dörrar. Det är bara att lyssna på den kritik som den bostadspolitiska utredningen har fått över de förslag som man har lagt fram, från Hyresgästernas riksförbund och från en mängd andra organisationer. Det är ju ingen stabil grund för en social bostadspolitik. Det är inte fråga om någon populism, utan det är så verkligheten ser ut i dag. Men den vill ni ju blunda för. Ni vill inte göra någonting mot de orättvisor som har sin grund i 1989 års skattereform och allt som har hänt sedan dess. Ta tag i de sakerna, så får vi en social bostadspolitik som vi alla kan vara nöjda med.

Fru talman! Miljöpartiet vill förstärka och utveckla det kommunala självstyret, men också stödet till de mest utsatta människorna. Vi accepterar inte permanenta inskränkningar i kommunernas självstyre. Bl.a. skattestopp och statens pålagor i övrigt har tvingat fram försäljningar av kommunala verksamheter och neddragningar av kommunernas ansvar och service. Enligt vår mening gäller det i stället att återge kommunerna förutsättningar så att de själva kan fatta beslut i viktiga samhällsfrågor. Staten har tidigare gröpt ur kommunernas ekonomi. Det är där grundfelet ligger. Vi vill därför ge kommunsektorn ytterligare ekonomiska lättnader. Miljöpartiets budgetförslag för år 1997 innebär bl.a. att kommuner och landsting får 2,8 miljarder kronor mer än vad regeringen föreslår. För 1998 och respektive 7,6 miljarder kronor mer än vad regeringen har beräknat. Det är först med bestående ekonomiska lättnader för de enskilda kommunerna - såsom Miljöpartiet har föreslagit - som man kan kräva ett ansvar fullt ut. Fru talman! Trots detta ställer jag mig bakom majoritetens förslag i det här betänkandet. Och det gör jag därför att jag tror att med alltför snabba utförsäljningar av kommunala bostadsföretag finns risken att det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och berättigade sociala behov inte blir tillräckligt väl tillgodosedda. Det finns därför enligt min mening, fru talman, skäl att under en kort övergångsperiod och medan utredning pågår - fram till den 31 december 1997 - begränsa möjligheterna och takten i överlåtelserna, enligt förslaget. Undantagen till begränsningen ger under tiden, anser jag, ändå ett avsevärt utrymme för särskilt besvärliga fall, vilket är viktigt för kommunerna.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig om jag avser att öka jämförbarheten, tydligheten och insynen i Statens järnvägars m.fl. affärsverks offentliga redovisning och om jag kommer att vidta några åtgärder för att separera strikt kommersiell verksamhet från upphandlad i olika juridiska personer samt låta detta slå igenom i redovisningshänseende. För myndigheter inklusive affärsverken gäller fr.o.m. den 1 januari 1997 förordning om myndigheters årsredovisning m.m. Till denna har RRV utfärdat föreskrifter och allmänna råd. När förordning och föreskrifter för affärsverken utformats har utgångspunkten varit att så nära som möjligt följa den nya årsredovisningslag som gäller för aktiebolag m.fl. samt de rekommendationer som utgetts av olika normgivande organ som Redovisningsrådet m.fl. Enligt förordningen om myndigheters årsredovisning m.m. kommer följande att gälla för affärsverken fr.o.m. 1997. Årsredovisningen skall för alla myndigheter, inklusive affärsverken, upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av myndighetens verksamhet. Affärsverken skall senast den 1 april varje år till regeringen lämna en av RRV granskad årsredovisning. Affärsverken skall till regeringen även lämna delårsrapporter som skall avse fyra respektive åtta månader av det pågående räkenskapsåret. En delårsrapport skall innehålla en resultaträkning samt en balansräkning i sammandrag. Utveckling av omsättning, resultat m.m. skall kommenteras, liksom under perioden inträffade händelser av väsentlig betydelse för affärsverket eller affärsverkskoncernen. Den delårsrapport som skall lämnas senast den 1 november skall vara granskad av RRV. Delårsrapporterna skall även innehålla information om de försäljningar av fast egendom och aktier samt extraordinära poster som uppkommit fram t.o.m. rapporterad period. Affärsverken skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna förslag till verksamhetsplan för de tre följande räkenskapsåren. I verksamhetsplanen skall verket göra marknadsanalys och analys av ekonomisk utveckling uppdelat på verksamhetsgrenar. I regleringsbrev för SJ för 1997 avser jag att kräva att den konkurrensutsatta verksamheten särredovisas. De gemensamma funktioner som skall upplåtas på konkurrensneutrala villkor skall också särredovisas. SJ efter trafikårets slut redovisar det ekonomiska utfallet. Det kan dock ibland vara svårt att särrapportera alla uppköpta transporttjänster, då vissa uppköp avser del av linje, del av ett tåg eller vissa avgångar. Detta gör också att det oftast inte är möjligt att separera vad Per Westerberg kallar strikt kommersiell trafik från upphandlad i skilda juridiska personer. SJ:s divisioner och lägre nivåer har separat resultaträkning. Divisionerna behandlas redovisningstekniskt som skilda företag. Detta ökar naturligtvis jämförbarheten och insynen i redovisningen. Några ytterligare åtgärder för 1997 års redovisning planeras för närvarande inte.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaren på mina frågor, även om jag naturligtvis inte är nöjd i alla delar. Sverige ligger ju som en randstat i Europa, litet utanför. Det kan vara en fördel i vissa avseenden men också en nackdel, inte minst beroende på näringslivets transportbehov. Om näringslivet skall kunna konkurrera, vilket är centralt i dag med tanke på det sysselsättningsläge vi har, måste man vara effektiv och konkurrenskraftig i varje enskild del. Jag har bl.a. under trafikutskottets resa i Fjärran Östern noterat att flera länder prioriterar en del av sina infrastrukturinvesteringar efter hur stor andel de har i kostnader för logistiken i företagen, dvs. man går in väldigt mycket på godsets möjligheter att konkurrera på den asiatiska marknaden. Korea hade en 14 procentig logistikkostnad, till skillnad från Japan och USA, som hade endast 8 %. Det finns tendenser som pekar på att Sverige närmast ligger till som Korea. Jag är alltså oroad för att vi i Sverige inte är tillräckligt konkurrenskraftiga när det gäller transporter, att vi inte fokuserar bl.a. Statens järnvägar tillräckligt mycket på respektive affärsområde för att uppnå största möjliga konkurrenskraft. Jag är inte ute efter något negativt för SJ, utan jag noterar snarare att järnvägsfrakterna på godset i flera länder, bl.a. USA, står för en väsentligt större andel. Jag bedömer ändå att likheterna med Sverige i industriellt avseende är betydande när det gäller förutsättningarna, även om jag inser en del av olikheterna också. För mig är det därför naturligt att man utreder SJ och tittar närmare på möjligheterna att fokusera på de olika affärsområdena - på godstrafik, på fjärrpersontransporter och på mer upphandlad verksamhet, som handlar om pendeltågstrafik och liknande. Det är ju inte i första hand en konkurrenssituation mellan trafikslagen utan snarare en konkurrenssituation mellan svenskt transportarbete och transportarbetet i våra viktigaste konkurrentländer ute i Europa. Av de skälen skulle jag vilja ställa några kompletterande frågor till kommunikationsministern. Jag inser väl att det inte är riksdagens sak att säga hur Statens järnvägar skall organiseras. Däremot skulle jag vilja fråga kommunikationsministern för det första om hon är beredd att pröva en bolagisering av vissa affärsområden inom SJ - inte att fatta beslut i kammaren om det utan att utreda möjligheterna, för att öka fokuseringen, öka möjligheterna till ökad konkurrenskraft även ute i Europa. Jag skulle för det andra vilja fråga kommunikationsministern om hon är beredd att fullfölja avregleringen av järnvägstrafiken för att ytterligare öka möjligheterna för alternativa järnvägsföretag för kanske särskilt vissa specialtåg och vissa godstransporter. Jag skulle för det tredje vilja fråga kommunikationsministern om hon är beredd att ytterligare titta på godsets konkurrenskraft i transporthänseende i jämförelse med Centraleuropa, i likhet med vad man gör bl.a. i vissa länder i Fjärran Östern. Det leder till en delvis annan struktur och delvis annan investeringsstruktur.
Fru talman! Att Sverige är en stat i periferin jämfört med flera av de konkurrerande exportmarknaderna vet vi alla. Därmed vill jag inte kalla Sverige för en randstat. När det gäller godsets väg till marknaden är naturligtvis varje del i godskedjan oerhört väsentlig. Jag vill ändå påstå att det största problemet inte är att vi i Sverige skulle vara väldigt ineffektiva i fråga om godshantering på järnväg. Det allra största problemet är naturligtvis att man inte kommer genom Europa och att detta är oerhört dyrt. Därför är det förslag om freight freeways som nu processas genom EU kommissionen och genom ministerrådet en oerhört viktig del i den avregleringsdiskussion som förekommer och som är nödvändig i hela Europa. Därmed säger jag inte att SJ inte kan bli ännu effektivare på godstransporterna också i Sverige. Men man måste ha proportionerna någorlunda klara för sig. När det sedan gäller om det skall vara konkurrens på spåren med godset har riksdagen fattat ett beslut om ett delvis öppnande. När vi nu ser vad som händer i Europa, kan jag föreställa mig att det inte går så fort i våra grannländer och i övriga medlemsländer i EU med öppnandet, så jag tror att den fortsatta avregleringen av vår järnväg måste gå hand i hand med utvecklingen på marknaderna i Europa. I princip tror jag att den utveckling som vi nu kan se t.ex. inom matartrafiken är av godo för en effektivare godstrafik. Jag tror också att det faktum att systemtågen konkurrerar gör att SJ måste vässa sina system. Jag tror att det är en fördel. När det sedan gäller bolagisering eller inte, tycker jag att vi skall ha en ganska pragmatisk inställning till vilken associationsform vi skall ha. En bolagisering är inte lösningen på alla problem. Vi skall ha den associationsform som passar varje verksamhet bäst, och då är det ointressant att tro att bolag och bolagisering är lösningen på alla problem.
Fru talman! Självfallet är inte bolagisering lösningen på alla problem. Jag sade inte heller med någon tvärsäkerhet att det skall göras ett bolag, utan snarare att det skall prövas, för att öka fokuseringen och öka möjligheten till bättre kommersiellt beslutsfattande. Affärsverket har fördelar men också ett antal nackdelar, som blir ganska uppenbara ju mer kommersiell verksamheten är. Av det skälet skulle jag verkligen vilja se att organisationsformen prövades för att få en ytterligare fokusering på de kommersiella bitarna inom SJ. Det är bra, som det står i svaret på interpellationen, att redovisningskraven på SJ och ett antal andra verk skärps. Jag skulle vilja gå ännu längre och säga att det på så publika verksamheter som SJ:s järnvägar, Posten m.fl. borde ställas exakt samma krav som ställs på motsvarande börsbolag. De redovisningar som har lämnats av både SJ och Posten lämnar väldigt mycket i övrigt att önska och liknar kanske mera ett familjebolags redovisning än den för en stor, börsnoterad verksamhet. Jag hoppas att vi ser en annan lösning på detta under kommande år. Det är viktigt för jämförbarheten, trycket på företaget och även stoltheten inom företaget att man kan visa resultaten och att man jämför sig med motsvarande privata eller offentliga börsbolag. När det sedan gäller resonemanget om en randstat ser jag inte detta i första hand som något negativt ord, utan snarast som ett konstaterande att Sverige ligger i utkanten av de stora marknadskoncentrationerna i Europa. Om vi skall konkurrera räcker det inte att vår järnväg, våra lastbilar och vår sjöfart är lika effektiva som Europas. Vi måste ju vara litet effektivare, för att inte få en avståndsnackdel. Därför räcker det inte med att följa vad som händer i Europa med avregleringen på järnvägen, utan vi måste hela tiden jobba för att ligga steget före och ha litet lägre kostnadsnivå. Därför ställde jag frågan om att fullfölja avregleringen på järnvägen - för att vi skall kunna pressa transportkostnaderna ytterligare. Vi är helt eniga i fråga om bristen på avreglering i Europa. Jag skulle snarast vilja ställa frågan om kommunikationsministern har för avsikt att ta några initiativ i Europasamarbetet för att driva på utvecklingen, i och med att bristen på effektivitet inom järnvägen är en nackdel inte bara för Sverige utan också för hela den europeiska industrin, och som mycket väl kan leda till godstrafikens död på järnväg i Europa, om järnvägen inte får effektiviseringar jämfört med andra trafikslag. Därmed kommer jag tillbaka till de två grundfrågorna, fru talman. Den första frågan var om kommunikationsministern är beredd att pröva en ytterligare kommersiell fokusering på de olika delområdena i SJ, eventuellt med aktiebolagsform, men framför allt en redovisning som motsvarar noterade börsbolags redovisningar. Den andra frågan var om man inom Kommunikationsdepartementet är beredd att fullfölja avregleringen på järnvägen för att ytterligare öka möjligheterna till och konkurrenstrycket på effektiva godstransporter.
Fru talman! Avslutningsvis kan jag säga att jag är helt enig med Per Westerberg om vikten av en öppen och transparent redovisning. Men jag tycker att Per Westerberg slår in öppna dörrar, därför att den här redovisningen har vi nu kommit fram till. Jag skulle kunna, om jag vore lagd åt det hållet, säga att det hade varit klädsamt om den föregående regeringen hade gjort litet mera på det här området - inte minst med tanke på den roll som Per Westerberg själv hade. Nu skall jag inte vara polemisk, men tanken slår mig att jag har fått ägna mig åt en hel del sådana här saker de senaste åren.

Det är för tidigt att utveckla detta mera, men vi har insett att det kanske hjälper svensk exportindustri mera om vi kan minska tiden för godsets framkomlighet med ett dygn i Europa än om vi minskar tiden med en kvart i Sverige. Där krävs det särskilda insatser, och det återkommer jag till.
Fru talman! Det är bra att det sker en uppstramning av redovisningen, även om man skulle kunna gå ännu längre. Börsnoterade bolag har några tiotusental ägare, i några enstaka fall ett hundratusental ägare. De offentliga verksamheterna har miljoner ägare i svenska folket, och då kan man ställa minst samma krav på öppenhet i redovisningen av vad de håller på med. Vi gjorde i den borgerliga regeringen ett antal delar, där stora verksamheter, av typen Vattenfall, Telia, Domänverket m.fl., bolagiserades och kom ut med samma notering i redovisningshänseende som börsbolag. Vi hann inte fullfölja helheten av programmet. Det är bra att ytterligare steg tas, men det kan tas fler än de som har redovisats. När det gäller Europautvecklingen delar jag uppfattningen att fler steg bör tas. Därmed kan vi vinna mycket stora fördelar, i synnerhet för exportindustrin. Men vi skall inte ta Europa som en ursäkt för att icke fullfölja avregleringen i Sverige. Det kan vara ett föredöme men också en konkurrensfördel för svenskt näringsliv och svenska transportföretag att vi vässar vår struktur och vår effektivitet så långt det är möjligt. Jag tror därför att ytterligare avreglering på spåren är mycket önskvärd. Jag vill också säga att det vore ytterligt önskvärt att de olika affärsområdena inom SJ ånyo prövades i fråga om den kommersiella inriktningen och om bolagsformen kunde vara en bättre metod att nå lägre transportkostnader, ökad effektivitet och ökad fokusering. Jag har fortfarande inte fått något riktigt svar från kommunikationsministern i den delen.
Fru talman! Jag tror nog att Per Westerberg menar att han har fått ett svar, men att han inte ville lyssna. Associationsformen, oavsett om det gäller affärsverkskoncernen eller i respektive affärsområde, är inte den mest intressanta. Varje affärsområde skall ha en effektiv associationsform med de krav som vi är överens om att man bör ställa på både öppenhet och insyn, men också naturligtvis på effektivitet. Men när det gäller om vi skall gå före eller hand i hand med våra grannländer vill jag faktiskt varna litet grand för ett fenomen som vi har sett och som vi riskerar att se ännu mera av om vi inte något går hand i hand med våra grannländer. Om de företag och de operatörer på järnvägsområdet som i dag lever oerhört monopolskyddat i sina hemländer kommer till Sverige och använder sitt monopolskydd till att konkurrera ut något bolag - oavsett om det är Statens järnvägar eller om det är något matarlinjebolag - har vi inte vunnit särskilt mycket. Jag tycker att man måste vara uppmärksam på detta problem också. Det är orsaken till att jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi faktiskt, med de erfarenheter vi har i Sverige, skall driva utvecklingen i våra grannländer också. På telemarknaden har det gått ganska hyfsat, men telemarknaden är en betydligt mera expansiv marknad, så det går inte riktigt att jämföra den med järnvägstransporterna. Detta säger jag för att förekomma eventuella jämförelser.

Fru talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig om vilka samtal som förts med företrädare för Danmark, vilka andra åtgärder jag har vidtagit och vilka ytterligare aktiviteter jag avser att genomföra för att få stopp på det organiserade olagliga trålfisket i Öresund och Kattegatt. Som Carl Fredrik Graf nämner har jag den 16 april i år svarat på en interpellation av Sten Andersson i samma fråga. Sedan dess har på svenskt initiativ överläggningar mellan Sverige och Danmark påbörjats. Till grund för överläggningarna finns sedan länge en gemensam reglering genom konventionen av den 31 december 1932 angående fiskeförhållanden i dessa farvatten. Överläggningarna har i ett första skede resulterat i att en arbetsgrupp upprättats för att närmare diskutera frågan. I arbetsgruppen ingår företrädare för respektive lands justitie-, utrikes och jordbruksdepartement samt företrädare för kustbevakningen. Arbetsgruppen har dryftat ett antal frågor bl.a. rörande formerna för ett närmare samarbete mellan övervakningsmyndigheterna och hur sanktionssystemen i vardera landet fungerar. För att övervakningen skall vara till fyllest krävs mycket stora insatser. Jag har erfarit att en stor del av den svenska kustbevakningens resurser i området i dag tas i anspråk för denna uppgift. Jag anser liksom tidigare att det är bekymmersamt att övervakningen inte har tillräckligt avskräckande effekt. Det krävs tydligen ständig närvaro av kustbevakningen för att stoppa överträdelserna, enligt de uppgifter jag fått. Jag kan konstatera att de överträdelser som sker i det gemensamma konventionsområdet i Öresund och Kattegatt är mycket svåra att beivra. Detta beror bl.a. på de korta avstånden i sundet vilket medför att det är svårt för kustbevakningen att uppbringa överträdare på svenskt territorium och att därmed få bevis för vad som inträffat. Sverige kan följaktligen inte ensamt ta på sig övervakningen i området. Det finns många olika frågor att behandla i det fortsatta samarbetet med våra danska kolleger, bl.a. vad gäller lagföring och bevissäkring. Frågan är således mycket komplex. En bra lösning på problemen kan endast nås i samförstånd med Danmark. I arbetsgruppen skall förslag till vidare utveckling av samarbetet presenteras vid ett möte i början av nästa år. Förslagen behöver därefter värderas i respektive land. Det är min förhoppning att frågan därefter skall kunna lösas på ett för alla inblandade parter tillfredsställande sätt.
Fru talman! Egentligen borde den här frågan ha handlat om olaga rovfiske snarare än tjuvfiske, eftersom ordet "tjuvfiske" ger intryck av att detta är en liten perifer sak. Men detta handlar dels om den svenska fiskenäringen och dess framtid, dels om fiskbeståndets framtid. Därför är det viktigt att vi kan komma till någon sorts lösning på det här problemet. När det gäller det svar för vilket jag tackar jordbruksministern hade jag ställt tre delfrågor. Jag har funderat litet på vad statsrådet egentligen svarade på dem. Min första fråga var vilka samtal som har förts med företrädare för Danmark, och jordbruksministern nämnde också i sitt interpellationssvar i april att hon avsåg att diskutera detta med sin danske kollega. Jag fick inte klart för mig av svaret om hon har diskuterat detta med den danske kollegan och vad som i så fall kom ut av detta, vilken attityd statsrådet mötte och om det fanns en vilja från dansk sida att ta itu med de här frågorna. Vilka ytterligare åtgärder har då statsrådet vidtagit? Det var min andra fråga. Jag fick intryck av att en arbetsgrupp har börjat arbeta med detta. Hur många gånger har den sammanträtt? Det blir min följdfråga. Det har ändå gått ett bra tag sedan interpellationssvaret i april. Nu är emellertid inte mängden sammanträden avgörande utan naturligtvis vad som kommer ut av dem, och då kan det räcka med ett enstaka sammanträde. Därför kan jag utvidga frågan till följande: Vad har kommit ut av detta utöver det som jordbruksministern har anfört? Den tredje frågan, som jag tycker är viktig att få belyst även om den möjligen kan uppfattas som en detaljfråga, handlar om storheten. Den skulle vara intressant att känna till. Hur många ingripanden har kustbevakningen gjort rent fysiskt mot danska trålfiskare? Jag är bara intresserad av att få veta huruvida det är inget alls, ett fåtal eller väldigt många. Det kan inte vara så lätt att veta i detalj hur många ingripanden myndigheten har gjort i den här delen. Jag tror att det är viktigt att dessa frågor belyses ytterligare. Åtminstone de människor som jag har träffat och som var anledningen till att jag ställde den här interpellationen är mycket oroade över den utveckling som äger rum. På en punkt kan jag dela jordbruksministerns uppfattning - det kan jag säkert på flera punkter, förresten - och den är att denna fråga måste lösas i samverkan med de danska myndigheterna. Det är nog på den sidan som kraftsamlingen måste inriktas.
Fru talman! Låt mig först av allt säga att jag är lika oroad som interpellanten över utvecklingen i det här området. Jag har för avsikt att med intensitet fortsätta arbetet för att en förändring skall komma till stånd. Den arbetsgrupp som på mitt initiativ inrättades strax efter den interpellationsdebatt som ägde rum i våras här i riksdagen har i sin helhet sammanträtt en gång i oktober och kommer att sammanträda nästa gång i januari. Därutöver förekommer naturligtvis informella kontakter mellan ledamöter i arbetsgrupperna i respektive land. Arbetet pågår, precis som Carl Fredrik Graf sade, inte enbart vid de officiella sammanträdena i arbetsgruppen utan naturligtvis också genom kontakter och arbete mellan gruppens sammanträden. Utöver att arbetsgruppen har bildats och kommit i gång med sitt arbete har jag haft informella samtal med min danske kollega i den här frågan. Vi har dock inte haft några officiella överläggningar. Men utan tvekan kan det också vara en väg att gå fram. Vid våra informella kontakter bedömde vi det som viktigt att arbetsgruppen fick komma i gång med sitt arbete innan vi återupptog diskussionerna mellan oss som ministrar. När det gäller kustbevakningens aktiviteter kan man se en tydlig skillnad mellan 1996 och de två tidigare åren så till vida att ansträngningarna under detta år i mycket hög grad har inriktats på att vara förebyggande. Det är också skälet till att kustbevakningen under 1996 inte har lämnat något ärende till åtal och också bara, såvitt jag känner till, har rapporterat in ett fåtal ingripanden. Man har alltså övergått till att med hög närvaro förebygga problemen. Det har inte löst problemen, men det har i varje fall minskat dem. Under de två tidigare åren, 1994 och 1995, rapporterade kustbevakningen ett hundratal fall av ingripanden. Man konstaterade också att det var ett bekymmer att respekten för lagstiftning och för konventionen uppenbarligen var i avtagande. Vi har på alla nivåer en mycket stor medvetenhet om de här problemen, och vi arbetar intensivt för att de skall få en lösning. Jag förstår att fiskarna i det här området är djupt oroade. Jag delar också oron över vad som blir konsekvensen på längre sikt för de aktuella fiskebestånden. Jag kan försäkra interpellanten att den här frågan har stor prioritet och att vi kommer att bedriva ett intensivt arbete för att lösa problemen.
Fru talman! Jordbruksministern försäkrar att det kommer att bedrivas ett fortsatt intensivt arbete för att lösa problemen. Det är naturligtvis glädjande att höra det, för då kan vi vara överens på den punkten. Men sedan det interpellationssvar som lämnades i april har det uppenbarligen inte hänt så vansinnigt mycket som gjort att problemet minskat. Jag fick t.ex. bara häromdagen en rapport om incidenter i området; det var från den 25 november. Man säger att svenska fiskare vid fem olika tillfällen samma natt kunde konstatera olagligt danskt trålfiske på svenskt territorialhav. Man anmälde det till kustbevakningen, men uppenbarligen hade denna vid det tillfället inte möjlighet att ingripa av en eller annan orsak. Det här var bara en ögonblicksbild, men det visar att problemet finns där och att det är angeläget att göra något åt det. Jag får väl tro jordbruksministern när hon säger att hon avser att följa frågan med stort intresse och engagemang. Jag fick inte riktigt svar på frågan om huruvida samtalen med den danske kollegan gav vid handen att också den danska sidan hade motsvarande engagemang. Det är ju en förutsättning för att det här skall lösas. Jag vill avslutningsvis, fru talman, rikta en uppmaning till statsrådet om att hålla ett högt tempo i det här arbetet för att problemet skall kunna lösas. Jag avser att utnyttja det här frågeinstitutet för att komma tillbaka och ställa fler frågor om det senare visar sig att problemet ännu inte har kommit närmare sin lösning.
Fru talman! Jag kan dela uppfattningen att inte tillräckligt mycket har hänt, men jag vill gärna framhålla att en hel del har hänt. Arbetsgruppen har inrättats och börjat sitt arbete. Kustbevakningen har ytterligare skärpt sina insatser och har en mycket hög närvaro i det här området. Den övervägande majoriteten av dess resurser går just till att bevaka den här frågan och att förhindra den här typen av tjuvfiske - eller organiserat rovfiske, som jag tror kan vara en korrekt beskrivning. Det är min uppfattning, efter mina diskussioner med min danske kollega, att man också från dansk sida är orolig och bekymrad och mycket intresserad av att i arbetsgruppen driva arbetet så att vi kan få en lösning på problemet. Det finns dock delade meningar mellan Danmark och Sverige kring jurisdiktionen, vilken stat som egentligen har ansvaret. Det är också sådana skäl som försvårar för vår kustbevakning att tillräckligt effektivt följa efter fartyg in på den danska sidan. Men detta är föremål för diskussioner i arbetsgruppen, och det är frågor som vi hela tiden arbetar för att lösa. Jag kan bara än en gång försäkra att jag är lika bekymrad som interpellanten och fiskarna i det här området över vad som försiggår, och jag är fast besluten att se till att det blir en ändring på det hela.
Fru talman! Jag hade inte tänkt ta någon mer replik. Men nu kom det fram något nytt i statsrådets svar, nämligen att det finns litet olika syn från dansk och svensk sida på hur bestämmelserna skall tillämpas. Det var nytt för mig, och det gör det bara än mer angeläget att börja med att lösa de grundläggande legala förutsättningarna. Det kan naturligtvis bara ske på politisk nivå. I den delen borde det kanske vara lättare att lösa de problemen först, så att sedan kustbevakningen vet exakt vad som gäller. Om man inte vet det är det ytterligare en försvårande omständighet i det här sammanhanget.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser verka för att förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ändras så att lydelsen fortsättningsvis innebär ett förbud mot utsättning av pestsmittade signalkräftor. Bestämmelser om utsättning av signalkräftor beslutas av Fiskeriverket. Tillstånd för odling, utplantering eller flyttning av signalkräftor får enligt nuvarande bestämmelser i Fiskeriverkets föreskrifter inte ges i vattenområden på Öland, Gotland eller norr om Dalälven. Sådant tillstånd får inte heller ges i vattenområden med eller i förbindelse med område med akut pest eller i förbindelse med område som har skyddsvärda bestånd av flodkräftor. Vidare får tillstånd inte ges i vattenområden som når in i Norge, områden där signalkräftor saknas i dag eller där flodkräftor bedöms vara ett möjligt alternativ. Kräftpesten drabbade Sverige år 1907. Under tiden fram till 1950-talet gjordes försök med restaurering av utslagna flodkräftbestånd. I flertalet fall misslyckades försöken, eftersom kräftpesten fick en snabb spridning. I debatten om kräftpesten framfördes möjligheten att importera och bygga upp bestånd med någon annan kräftart som var resistent mot kräftpest. Fiskeriverket avstyrkte vid flera tillfällen en sådan import och utplantering. År 1959 fick emellertid Domänverket i uppdrag att importera andra kräftarter för försök i svenska vatten. Åren därefter och framför allt efter år 1969 genomfördes en ganska omfattande utsättningsverksamhet, och år 1976 enades Fiskeriverket och Naturvårdsverket om att signalkräftor kunde användas för utsättning i pestdrabbade vatten under vissa förutsättningar. Fiskeriverket har nyligen presenterat en konsekvensutredning om följderna av ett eventuellt förbud mot utsättning av pestbärande signalkräftor. I utredningen anges att det för närvarande inte finns någon metod för utrotning av kräftpesten förutom användning av gift, vilket ger svåra bieffekter på andra arter och organismer. Vidare är kunskapen om kräftpestens spridningssätt än så länge begränsad. Enligt Fiskeriverket kan man inte med full säkerhet fastställa huruvida signalkräftor är pestfria. Ett totalförbud mot utsättning kan bl.a. medföra brist på kräftor med prisökningar och risk för okontrollerade och olagliga utsättningar som följd. Jag kan med beklagande konstatera, precis som Gudrun Lindvall skriver i sin interpellation, att flodkräftan är en rödlistad art och att beståndet reducerats med 95 % sedan seklets början. Orsaken till denna situation är något som människan bär ansvaret för. Jag beklagar att dagens bestämmelser inte gällde år 1959 då signalkräftan introducerades. I så fall hade nuvarande situation sannolikt inte uppkommit. Det pågår ett utredningsprojekt inom Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium vilket syftar till att visa om och hur kräftpest med säkerhet kan fastställas och om det är möjligt att skilja mellan pestbärande och pestfria signalkräftor. Som Fiskeriverket anger i sin konsekvensutredning kan resultaten av det pågående projektet föranleda omprövning av det ställningstagande som jag har redovisat. I avvaktan på resultaten av projektet inom sötvattenslaboratoriet är jag för närvarande inte beredd att verka för ett förbud mot utsättning av pestbärande signalkräftor.
Fru talman! Att man sätter ut pestsmittade signalkräftor kom som en total överraskning för mig när vi fick tag i den här frågan. Bakgrunden är att ungefär 95 % av de flodkräftor som tidigare funnits i Sverige har försvunnit på grund av kräftpesten. Därför har man bestämt sig för att introducera en ny art: signalkräftan. Förutom att den är resistent mot kräftpesten är den en litet större och mer snabbväxande kräfta. Den är dessutom aggressiv, och konkurrerar också därför ut flodkräftan. I dag har man satt ut signalkräftor i ungefär 3 000 vatten i Sverige. Det betyder att dessa vatten numera har rejält med kräftpest i sig, vilket gör att flodkräftan inte kan leva där. Det märkliga i sammanhanget är att det i 16 § fiskeförordningen står att man inte får sätta ut fiskar inklusive kräftor om det skulle innebära att man sprider smittsam sjukdom. I det här sammanhanget anses alltså inte kräftpest vara en smittsam sjukdom, eftersom signalkräftan redan är resistent mot den. Det känns mycket märkligt med tanke på att Sverige har skrivit på konventionen om biologisk mångfald, där det bl.a. sägs att vi skall verka för att arter som lever i landet skall ha möjlighet att överleva i sina bestånd och också få möjlighet att utvecklas i de biotoper där de skall kunna finnas. Det är också märkligt därför att man kan se att kräftpestsporerna har en kort livslängd. Det borde inte vara omöjligt att få fria vatten. Fiskeriverket gjorde 1993 en undersökning av vad som skulle göras för att vi skulle återfå flodkräftor i större bestånd. Man säger att ett sätt skulle kunna vara att öka restriktionerna vid utsättning och odling av signalkräftor. Ett annat skulle vara att klassa flodkräftsbeståndet som ett riksintresse. Ett tredje kunde vara att hitta andra bestämmelser som gör att vi kan begränsa smittsamma sjukdomar. Det känns litet grand, fru talman, som om man har givit upp i denna fråga. Jag skulle vilja återkomma till mina frågor. Skall vi verkligen ge upp när det gäller flodkräftan? Skall de ekonomiska intressena, framför allt sportfiskare som vill fiska kräftor, verkligen ha företräde? Det finns 32 firmor som i dag levererar sättkräftor, som det heter, dvs. småkräftor som man sätter ut. Deras ekonomiska intressen är naturligtvis vitala, men skall de överväga framför de biologiska och miljömässiga hänsynen? Skulle vi inte behöva tänka om när det gäller kräftpest och utsättning av signalkräftor? Är det inte dags att börja fundera på om det vi gjorde 1969 och framöver kanske var fel, och om det finns en möjlighet att hitta ett annat sätt att hantera kräftpesten? Jag förstår att det inte är en enkel fråga. Jag vet också att man arbetar med den. Men frågan är om det inte vore dags för ett litet moratorium. Skulle vi inte kunna säga att vi väntar tio år med att sätta ut signalkräftor? Under den tiden ser vi till att få en rejäl forskning på området. Då kan vi försöka hitta ett sätt att bekämpa sjukdomen. Det är inte rätt som Annika Åhnberg säger, dvs. att det är gift som bekämpar sjukdomen, utan det var gift man skulle använda för att ta död på signalkräftor. Så står det i rapporten från Fiskeriverket. Vi kanske kunde hitta ett sätta att se om signalkräftorna har pest eller inte. Det är svårt i dag, men det borde kunna vara möjligt. Det skulle också kunna innebära att vi fick i gång en produktion av signalkräftor för försäljning. Det är nämligen det som skulle vara alternativet för dem som i dag föder upp sättkräftor. Det fascinerande är att Fiskeriverket i sin rapport säger att en negativ effekt av det skulle vara att det skulle skapa flera jobb. De som i stället för att föda upp sättkräftor skulle föda upp signalkräftor till full storlek skulle vara tvungna att anställa folk. Jag skulle vilja säga att det snarare tvärtom skulle vara en mycket positiv utveckling. Vi skulle kunna skapa jobb även inom denna sektor. Jag är medveten om att vi i denna debatt inte kan få fram ett slutgiltigt förslag, men låt oss diskuteras frågan. Finns det någon möjlighet att göra annat än det vi har gjort hittills?
Fru talman! Jag tror att vi kan vara överens om att man tidigare har gjort misstag. Det framgick också av svaret att det redan från början fanns delade meningar om huruvida man över huvud taget skulle ge sig in i att försöka plantera in ett främmande bestånd i svenska vatten. Om vi då hade haft den insikt vi i dag har om vad som egentligen ligger i begreppet biologisk mångfald och hur oerhört viktigt det är att vi är noggranna och försiktiga när vi försöker ge oss på att förändra naturliga förhållanden hade processen förmodligen aldrig sett ut som den har gjort. Om detta kan vi vara överens. Jag vill också säga att jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar hur vi skall lösa problemen när vi nu befinner oss i denna situation. Jag tror inte att jag eller myndigheter eller regeringen i sin helhet i dag sitter inne med de rätta svaren. Tvärtom finns det en stor beredskap för att arbeta för att söka nå en bra lösning. Vi har inte givit upp. År 1991 fick Fiskeriverket regeringens uppdrag att utreda om man kunde stärka flodkräftbeståndet. Detta uppdrag resulterade i att man kom fram med ett handlingsprogram i 13 olika punkter. Det resulterade också i förändringar i föreskrifterna. De nuvarande föreskrifterna infördes 1994. Jag tror att det finns anledning att säga litet grand om hur de ser ut - hur villkoren för utsättning av signalkräftor i dag är. Det handlar om en mycket begränsad utsättning. Som jag nämnde förut är det inte tillåtet att sätta ut signalkräftor på Öland, Gotland eller norr om Dalälven, i vattenområden med eller i förbindelse med områden med akut pest eller områden som har skyddsvärda bestånd av flodkräftor, i vattenområden som når in i Norge eller i områden där signalkräftor saknas i dag och där flodkräftor bedöms vara ett möjligt alternativ. Vi har åtminstone nått så långt med ett moratorium att vi har sagt stopp och att vi inte skall gå vidare. Vi skall inte bygga vidare på en utsättning av bestånden. Vi skall tvärtom se till att vara ännu mer restriktiva. Problemet är just att vi ännu inte kan skilja mellan pestfria och pestbärande signalkräftor. Det är om det som försök pågår. Om försöken resulterar i att vi kan göra en sådan skillnad blir det givetvis omedelbart aktuellt med att införa ett förbud för de signalkräftor som är bärare av kräftpesten. Så länge vi inte kan göra det innebär interpellantens förslag att vi inför ett totalförbud för utsättning av kräftor. Det kan också innebära problem. Det kan t.ex. leda till en ökad förekomst av olagliga utsättningar. Det finns ju också ett starkt önskemål i vårt land om att det skall finnas kräftbestånd. Den svenska kräftan och det som därtill hör är ju en viktig del av den svenska kulturen. Jag kan försäkra interpellanten att också jag finner det mycket angeläget att arbeta vidare med frågan och försöka reparera de misstag som tidigare har gjorts.
Fru talman! Om vi skulle få just det Annika Åhnberg talar om, nämligen ett förbud mot att sätta ut signalkräftor som inte är garanterat kräftpestfria, tror jag att vi får i gång en forskning som gör att vi snabbt kan skilja signalkräftor som är smittade från signalkräftor som inte är smittade. I dag finns det faktiskt en hel del bestånd av signalkräftor som faktiskt är pestfria, såvitt jag har förstått. En sak som sker i dag när man sätter ut de nya småkräftorna, vilka inte är garanterat pestfria utan snarare garanterat pestsmittade, är att vi också smittar ned signalkräftbestånd som har lyckats bli fria. Det är en mycket olycklig situation. Vi kan se att även signalkräftan påverkas av många andra miljöhot. Det innebär att signalkräftan, i och med att den är pestsmittad, har ett starkt påverkat immunförsvar. Det gör att signalkräftorna nu börjar bli mer mottagliga för andra sjukdomar. Det innebär att vi kan få en situation där det kanske inte är kräftpesten utan andra sjukdomar som slår ut signalkräftan. Det skulle alltså även för signalkräftans del vara betydligt bättre om vi minskade mängden kräftpest. Naturligtvis är det just det svenska med kräftan, som Annika Åhnberg säger, som gör att vi vill ha den kvar. Men jag är av den bestämda uppfattningen att vi, så länge vi fortsätter att sätta ut pestsmittade signalkräftor, ökar på mängden kräftpestsporer i de 3 000 vattnen. Vi får inte i gång någon utveckling mot fria signalkräftor. Jag anser att det läggs en död hand över verksamheten. Det är det bestående som består, trots att alla vet att det bestående inte är bra. Vi måste hitta en väg ur den situation som har uppkommit. Det finns tyvärr ett liknande fall i dag, nämligen Varroa hos bisamhällen. Vi står i precis den situation som vi gjorde 59 eller 69 med flodkräftan. Vi kunde se att vi hade ett problem med en sjukdom, men vi tog inte tag i det. Precis likadant känns det nu med bisjukdomen Varroa. Det händer ingenting. Stora ekonomiska intressen spelar större roll än det faktum att en sjukdom börjar spridas. Detta är en diskussion som har förts många gånger i denna kammare. Jag tycker att man ser en mycket tydlig parallell. Det kan leda till att vi hamnar i en situation som vi har svårt att ta oss ur. Om ett moratorium på 5-10 år, tills vi vet hur man skiljer signalkräftor som har pest från signalkräftor som inte har pest, leder till att vi får i gång en industri som ser till att leverera bordsfärdiga signalkräftor och att det också kan leda till nya jobb, borde det vara mycket positivt. Ibland tror jag att man måste ta till litet drastiska åtgärder för att komma till rätta med problem som synes svåra att komma till rätta med. Varken Annika Åhnberg eller jag är ansvariga för det som har hänt under 60 och 70-talet. Kunskapen har ökat rejält när det gäller införandet av främmande arter i miljö och natur. Vi vet i dag att det oftast på sikt leder till problem. Vi vet också att många av de nya arterna slår ut de arter som finns tillsammans med dem. Så är också fallet när det gäller kräftorna. En del som håller på med dessa frågor säger att man inte är helt konsekvent när det gäller att sätta ut signalkräftor i vatten bara där det redan finns signalkräftbestånd. Man sätter också ut i vatten som börjar bli fria från pest men där det inte finns kräftor. Låter man de vattnen vara ett tag borde det, med tanke på att vilsporer har en kort överlevnadstid, vara möjligt att där återintroducera flodkräftan. Med de regler vi har i dag blir det nästan omöjligt att återintroducera flodkräftan, därför att man sätter ut signalkräftor som är pestsmittade i områden där man inte borde ha dem. Det finns kanske inte någon större anledning att förlänga den här debatten. Det här är bara ett första försök att smaka på frågan, som jag är övertygad om att vi får återkomma till. Men jag skulle önska en litet mer offensiv hållning. Finns det verkligen ingen möjlighet att göra mer än att acceptera status quo?
Fru talman! Om det vore så enkelt som interpellanten föreställer sig att åter få till stånd stora och livskraftiga flodkräftbestånd är jag säker på att det redan hade hänt. Det är inte politisk ovilja eller bristande intresse som lägger hinder i vägen, utan det är det faktum att man inte har fått bukt med problemen. Forskningsresultat kan man inte tvinga fram. Det handlar om biologiska resurser. Vi måste hela tiden lära oss mer för att förstå hur de fungerar och för att kunna lösa problemen. Det är inte så att om vi bara vill tillräckligt mycket så klarar vi av att lösa det här problemet, utan vi måste faktiskt försöka öka våra kunskaper och verkligen nå till kärnan i problemet. Där kan jag försäkra Gudrun Lindvall att det pågår ett intensivt arbete. Jag tycker inte att det är korrekt att påstå att ingenting görs. Fiskeriverket har efter regeringens uppdrag lagt fram ett handlingsprogram, och det finns hela tiden ett stort intresse av att vi skall kunna få livskraftiga bestånd av flodkräftan tillbaka. Vi har faktiskt också satt stopp när det gäller signalkräftor så till vida att vi inte accepterar att signalkräftor skall sättas ut i vatten där de inte redan finns. Vi kan inte göra ogjort det som redan är gjort, men vi kan begränsa problemen till de vatten där vi redan har släppt ut signalkräftorna. Det är precis det vi gör i avvaktan på att vi skall nå ännu längre med forsknings och utvecklingsarbete. Här är det verkligen inte så att det står stilla eller att ingenting händer, utan arbetet pågår intensivt. Men jag återkommer också gärna till en fortsatt diskussion i dessa frågor.
Fru talman! När vi återkommer hoppas jag att de slutsatser som Fiskeriverket kommit fram till i sin konsekvensutredning omvärderas något, för där kan man se att det negativa man framför inte är det biologiska eller miljömässiga utan det är enbart det ekonomiska. Naturligtvis måste vi hela tiden väga miljö mot ekonomi, men det här är en klassisk fråga: Hur tungt skall det ekonomiska väga? Jag tror inte, som jordbruksministern säger, att det är lätt att återfå flodkräfta. Därtill är jag för biologiskt kunnig. Däremot tror jag att det blir mycket svårt att återfå kraftfulla bestånd av den rödlistade, akut hotade arten flodkräfta om inte något annat sker än det som sker i dag. Jag är mycket medveten om, Annika Åhnberg, att det för att få ett starkare bestånd av flodkräfta i Sverige krävs omfattande åtgärder. Många gånger kommer man att misslyckas, men det finns kanske en möjlighet om vi verkligen försöker. Det är 32 personer som i dag lever på att föda upp signalkräftor. Man kanske kunde tänka sig att på något vis ekonomiskt kompenserar dem för att man förbjuder utsättning under ett antal år. Det kanske kunde vara något som den biologiska mångfalden är värd. Man kanske skall se över hur stort det ekonomiska bortfallet är för de här personerna och se om den bedömning som Fiskeriverket har gjort av fördelar och nackdelar - där nackdelarna alltså enbart är ekonomiska - är en riktig avvägning. Skall vi kanske väga den biologiska mångfalden och miljön litet tyngre den här gången? Jag är också medveten om att det förekommer forskning. Men i och med att viljan att ha kräftor i svenska vatten är så stark tror jag också att viljan att lösa problemet skulle öka ytterligare om vi införde ett moratorium på utsättning av kräftpestsmittade signalkräftor, just därför att vi vill ha kräftor i våra svenska vatten. Jag förstår att vi inte kommer längre den här gången. Jag är glad att vi har fått en diskussion om frågan, för det finns många som är intresserade av den här frågan i Sverige. Det är många som hör av sig. Vi får väl se vad framtiden utvisar och vad som sker.
Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis konstatera att det i den proposition med strategi för biologisk mångfald som regeringen har lagt fram och som riksdagen har antagit sägs mycket tydligt att de miljömässiga målen skall ges en lika stor tyngd som de ekonomiska målen. Det måste självfallet vara strategin också när vi arbetar med den här frågan. Men vårt problem, som vi har berört flera gånger här, är att vi har en situation som beror på att man inte tidigare hade den insikten eller gjorde den värderingen. Det gäller inte enbart den regeringen eller de politikerna, utan hela samhället befann sig i en annan inriktning, och man hade inte insett betydelsen av detta. Vi vet betydelsen av det nu. Vi skall göra vårt bästa för att reparera tidigare misstag. Vi är överens om målen. Vi är möjligen inte överens om exakt vilka metoder vi skall använda för att nå dit. Men vi skall nu i första hand avvakta den vetenskapliga rapporten från Fiskeriverket. Sedan skall vi hela tiden återkomma till den här diskussionen i syfte att lösa det här problemet. Vi skall åter få bestånd av flodkräftor i

Fru talman! Roland Larsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förenkla administrationen av miljöstöden till jordbruket. Bakgrunden till Roland Larssons fråga är länsstyrelsernas kritik mot hur miljöstöden fungerar. Först vill jag nämna att miljöprogrammet fungerar i full omfattning först fr.o.m. i år. Erfarenheterna hittills är därför relativt begränsade. Intresset från lantbrukarnas sida har i allmänhet varit stort, även om antalet ansökningar har varierat mellan de olika miljöåtgärderna i programmet. Särskilt stort har intresset varit för en av de mest omdebatterade miljöåtgärderna, nämligen den för att bevara värdefulla natur och kulturmiljöer. Miljöprogrammet skall medverka till att nå miljömålen för jordbruket. Som alla nya ersättningssystem lider även miljöprogrammet av vissa "barnsjukdomar" och har därför fått utstå viss kritik. Miljöprogrammet och tillämpningen av detta kan naturligtvis förtydligas och förbättras efter hand. En omfattande översyn och utvärdering av miljöprogrammet i sin helhet genomförs nu och kommer att redovisas redan i april 1997. Värdefull kunskap tillförs därmed arbetet med att successivt förbättra programmet. Som jag tidigare sagt i kammaren är regeringen mycket angelägen om att syftet med miljöstödet uppfylls och att regelverket medverkar till detta på ett tydligt sätt. Regeringen har därför gjort en tidig översyn i syfte att förenkla och förtydliga reglerna. Ändringarna, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär en anpassning till EG:s regler men även till nationella behov på så sätt att regelverket getts en tydligare och mer enhetlig utformning och att möjligheterna att ta hänsyn till enskilda förhållanden ökat. Det svenska odlingslandskapet är rikt och varierat. God kunskap om utbredningen av olika naturtyper och kulturmiljöer i landet och deras värden är därför en viktig förutsättning för en riktig fördelning av insatta miljöåtgärder. Särskilda inventeringar och erfarenheter av de tidigare ersättningssystemen för NOLA och landskapsvård har därför tagits till vara som ett viktigt underlag för att målstyra de olika miljöåtgärderna till områden med höga värden. Kunskapen om bevarandevärda områden förbättras successivt. Detta är särskilt angeläget för att bedöma anslutningen till stödet för bevarande av värdefulla natur och kulturmiljöer och för att budgetera medel för åtgärden. Det är viktigt att denna kunskap tas till vara när stödet ses över i samband med utvärderingen, så att en bättre fördelning av tillgängliga medel kan göras inför nästa femårsperiod. Till skillnad från tidigare har lantbrukarna nu initiativet att ansöka om stöd om villkoren uppfylls. Länsstyrelsernas roll har förändrats men är fortfarande lika viktig för att vägleda och informera lantbrukarna och erbjuda de kunskaper som lantbrukaren behöver för att skötseln av odlingslandskapets värden skall bli den avsedda. Enligt min mening visar detta på förtroende för lantbrukarens egna möjligheter att öka sin kompetens på området. I vilken grad de uppsatta målen för miljöprogrammet nås bör därför analyseras innan mer genomgripande förändringar i arbetssättet vidtas. Miljöprogrammet omfattar hela 1,5 miljarder kronor per år under en femårsperiod, vilket är betydligt mer än vad som fanns tillgängligt tidigare. Jag menar att programmet är ett mycket användbart instrument för att öka miljöengagemanget hos lantbrukaren och bevara odlingslandskapets värden genom miljöanpassade brukningsmetoder. Behovet av utbildning och information till berörda lantbrukare kommer att vara stort den närmaste tiden. Satsningarna på information, utbildning och demonstrationsprojekt om odlingslandskapets värden och skötsel har därför utökats väsentligt i miljöprogrammet. För vissa av miljöåtgärderna i programmet är sådan utbildning obligatorisk. Länsstyrelsernas kompetens kommer till stor nytta i det arbetet.
Fru talman! Ett groteskt vältrande med paragrafer, ändringar av paragrafer, hänvisningar till tidigare paragrafer och ett ständigt rådslående med jurister. På detta sätt beskriver tre miljöhandläggare vid länsstyrelsen i Östergötland de nuvarande reglerna för EU:s miljö och kulturstöd. Krångligt och dåliga regler, för omfattande skötselkrav och rädsla för sanktioner gör att många svenska lantbrukare med värdefulla marker inte söker EU:s miljöstöd. Nils Andersson, skånsk lantbrukare, anser att han måste förstöra sina marker för att få det högsta bidraget. Detta skriver Naturvårdsverket i sin egen tidning Miljöaktuellt. Nils Andersson är en 90-årig man som tillsammans med sin dotter efter alla konstens regler vårdar sin värdefulla betesmark med bl.a. alkärr, som har bevarats genom hävd under minst tusen år. För att få marken i högsta bidragsklass måste han ta bort nästan alla träd. Då skulle många arter av växter och djur som behöver trädens skugga och fukt försvinna, säger Nils Andersson. Utrotningen av albetesmarken med sin unika flora och fauna hade varit ett faktum. Han valde därför att inte hugga ned träden och förlorade därmed 35 000 kr i bidrag under en femårsperiod. Han har en fägata på sin mark som är väldigt fin. Den har kantats av två fina och välskötta stenmurar av gammalt slag. Dessa stenmurar och denna fägata ryms inom detta kultur och miljöprogrammet. Men på andra sidan om den ena stenmuren sköter han inte själv sin mark, utan den är utarrenderad. Därför får han inget bidrag för denna fägata. På detta förlorar han 14 000 kr. Fru talman! Det är alltså byråkratiskt och krångligt. Pengar läggs på sådant som i många fall kan ifrågasättas om man värderar det med tanke på den biologiska mångfalden. I andra fall, där det finns värdefulla bevarandevärden, utgår inga pengar. Det saknas litet grand av helhetssyn i hela detta arbete. Förtroendet för systemet och för de handläggare som jobbar i detta system har sviktat betydligt under det år som detta har pågått. Man skrattar ute bland jordbrukarna över detta och undrar vad vi håller på med. Jordbrukarna säger att EU är EU. Man menar att det är EU-regler som är fullständigt vettlösa. Faktum är att detta inte är EU-regler. Jag har kontrollerat detta med företrädare för EU och fått konstaterat att EU:s revisorer inte alls kräver detta mycket omfattande regelverk. Problemet ligger i att de samverkande myndigheterna, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet drar åt olika håll, och de lägger alla sin byråkrati ovanpå den andres byråkrati. Det är detta som gör att det har blivit på detta sätt. Det är alltså en inhemsk byråkrati som i första hand förorsakar detta krångel. Jordbruksministern säger att man får räkna med barnsjukdomar i början. Ja, fru talman, men i detta fall riskerar vi att barnsjukdomarna håller på att ta död på patienten.

Fru talman! Den här frågan har ju diskuterats många gånger här i kammaren. Nu när vi ser problemen kan jag bara konstatera att om riksdagens majoritet och regeringen hade lyssnat på de krav och de önskemål som vi från moderat sida ställde redan i inledningen av detta arbete, hade vi inte haft de problem som vi har i dag. Jag beklagar att man inte gjorde det. Roland Larsson har på ett ganska beskrivande sätt redovisat effekterna av regelverket. Jag har tidigare gjort det här, och jag skall inte nu ge ytterligare exempel. Nu befinner vi oss i denna situation. Och vad vi nu måste göra, som jag ser det, är att förenkla detta regelverk, och vi måste verklighetsanpassa det. Jag vill ge några exempel på förenklingar. Beträffande frågan om kvalifikationspoäng och stödpoäng undrar jag varför man skall ha två olika poängberäkningar. Det räcker givetvis att ha enbart stödpoäng. Varför kan man inte anpassa ersättningsregler efter lokala förhållanden? Vi ser nu att viktiga kultur och naturmarker i t.ex. Östergötland - där jordbruksutskottet har varit på besök och inventerat - och i Norrland - med sina speciella stora sjöängar m.m. - inte får del av dessa ersättningar, på grund av att reglerna är för detaljerade och inte lokalt anpassade. I fråga om NOLA-ersättningarna, som tidigare betalades ut, kunde man ha lokalt anpassade regler utifrån de avtal som då tecknades. Vi har från moderat sida sagt att vi i stället skall utgå från de principer som gällde för NOLA-ersättningarna. Då hade vi aldrig hamnat i denna problemsituation. De små brukarna missgynnas beroende på dessa kvalifikationspoäng. Man måste ha tio poäng för att över huvud taget få ersättning. Jag inser rimligheten i att man har en begränsning när det gäller ersättningsbelopp. Men man skulle kunna ha en begränsning i form av ett rimligt penningbelopp i stället för att man skall springa och räkna poäng och falla ur ramen om man inte uppnår ett visst antal poäng. Detta har missgynnat små brukare, ofta inom områden där det finns stora natur och kulturvärden. Det är ofta det småskaliga jordbruket i Småland eller på andra ställen som kan uppvisa de stora kultur och miljövärdena. Detta måste vi faktiskt se över. Ett önskemål som jag också har är att vi skulle få ett delprogram för det konventionella jordbruket, eftersom miljösatsningarna är viktiga också i det konventionella jordbruket. Den borgerliga regeringen föreslog ett sådant program före valet 1994. Men sedan ändrades regelverket på den punkten. Det skulle vara mycket bra om man kunde få tillbaka ett sådant system. Nu säger jordbruksministern att det pågår en översyn, och jag tycker att det är bra. Jag skulle bara vilja fråga hur omfattande denna översyn blir. Det får inte bli på det sättet att det bara blir små justeringar. Här krävs det faktiskt att det blir en rejäl översyn och rejäla förenklingar. Jag vet att både bönderna och myndigheterna har samma uppfattning som jag har på denna punkt. Därför tycker jag att det vore bra om även ministern kunde dela min uppfattning och se till att det blir en omfattande översyn. Min fråga är: Hur omfattande blir den?
Fru talman! Låt mig först av allt säga att jag tycker att det är värt att notera att det är en stor framgång att vi nu avsätter 1,5 miljarder per år i ett miljöstödsprogram för jordbruket. När vi nu diskuterar problemen och svårigheterna med detta stöd tycker jag ändå att vi bör komma ihåg att vi gör det mot bakgrund av att vi har infört ett så omfattande program. Det är något som vi har anledning att vara glada och stolta över, och vi skall också komma ihåg alla de positiva effekter som detta faktiskt innebär. Sedan till diskussionen om krångliga regler. Byråkrati och krångliga regler är naturligtvis inte det eftersträvansvärda. Det är inte något självändamål att det blir krångligt och byråkratiskt. Men om man skall ha en tydlig målstyrning är det inte helt enkelt. Det är mycket svårt att skapa enhetliga och enkla generella regler som skall kunna gälla i hela landet. En orsak till att det blir krångligt är ju just att vi i systemet har velat införa ett stort mått av flexibilitet, en stor möjlighet att göra anpassningar till de lokala villkoren. Sedan är det naturligtvis på det sättet att ett program i den här omfattningen som införs under en relativt kort period är svårhanterligt, både för dem som skall administrera det och för dem som skall gå med i programmet och som skall tillämpa det. Det är därför som jag säger att det till viss del kan vara fråga om barnsjukdomar. Men det är naturligtvis också på det sättet att det kan ha varit fel upplagt. Därför är det viktigt att denna översyn, även om den kommer efter kort tid, blir genomgripande och att vi t.ex. tittar på poängberäkningssystemet och ser om det finns något annat sätt som gör att det blir mer effektivt och enkelt. Självfallet är också det grundläggande och det viktigaste med värderingen att vi ser till de effekter som uppnås. Finns det viktiga värden t.ex. när det gäller naturvård och kulturmiljö som vi inte uppnår med det här programmet och hur skall vi i så fall förändra där för att nå ända fram? Det är viktigt att använda erfarenheterna från NOLA, naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Men jag vill påminna om att även det programmet utsattes för en hel del kritik när det lanserades, bl.a. från Moderata samlingspartiet. Ibland är minnet kort. Nu framstår ju det programmet i ett förklarat skimmer. Det är naturligtvis viktigt att vi använder erfarenheterna från tidigare stöd och tillämpar dem också nu. Jag för min del är full beredd att, när utvärderingen har kommit, inbjuda riksdagens partier och andra aktörer till en gemensam diskussion kring utvärderingen och om hur man vill att stödet skall förändras för att det skall vara möjligt att ännu bättre än hittills nå uppsatta mål. Jag ser alltså gärna att vi har en ordentlig diskussion kring utvärderingen av programmet, så att vi kan göra det ännu bättre. Däremot är det viktigt att inte vika just när det gäller ambitionen att nå uppsatta mål, t.ex. i fråga om värdefulla natur och kulturmiljöer. Det är också en glädje för mig att kunna konstatera att just detta stöd, som det ju varit så mycket diskussioner kring på grund av dess påstådda krånglighet, har varit mycket attraktivt. Det är det stöd som har lockat till de allra flesta ansökningarna. Egentligen hade vi kunnat ha ett mycket större utrymme där. Ändå hade det blivit fulltecknat. Så stort är intresset för att delta just i fråga om det stödet. Uppenbarligen har krånglet inte lett till att lantbrukare har avstått från att ansöka om delaktighet i det här programmet.
Fru talman! För att det inte skall råda något som helst tvivel vill jag säga att jag, precis som jordbruksministern, är helt övertygad om att det här stödet är viktigt. Ambitionerna är det inget fel på. Jag tycker tvärtom att regeringen i det avseendet skall ha all heder av att detta förts fram. Därvidlag råder det alltså inget tvivel. Men det hindrar inte att pengarna används effektivt, så att de kommer rätt verksamhet till del. Det är egentligen det som jag avser här. Jag tror alltså inte för ett ögonblick att jordbruksministern ligger bakom det administrativa krånglet. I stället tror jag att felet finns någon annanstans i systemet. Det är därför som jag vill att jordbruksministern skall försöka ta tag i detta, utan att för den skull utöva ministerstyre. Möjligen kan uppmärksamheten bringa någon form av reda här. Jag ser således inget problem i det avseendet. Att så många ansökt om bidrag är bra. Det är inget problem i sig att det finns en efterfrågan. Problemet är i stället att stöd inte alltid går till rätt saker och att man, när man fått stöd, riskerar ett slags revision som gör att man får betala tillbaka. Det har varit mycket krångel som gör att det inte riktigt finns en trovärdighet här. Jordbruksministern sade att detta stöd bara har funnits i ett år, men det är tillräckligt för att hinna skapa mycket oro, missförstånd och ibland faktiskt nästan löje. Jag tror inte att det går att vänta med att göra en översyn, något som skulle gälla från 1998. Det skulle ju bli konsekvensen. Redan inför nästa sommar tror jag att det behövs rimliga justeringar på något sätt. I varje fall måste de verk som har format reglerna på något sätt se över det som är allra krångligast. En princip som har ett generellt betesmarksstöd i botten och som är påbyggt med ett stöd värderat efter odlingslandskapets olika värden och olika landskapselement borde kunna vara en utgångspunkt - ungefär samma princip som för KOLA och NOLA på sin tid. Då skulle man kunna utnyttja den kompetens som finns på länsstyrelserna, som ju nu fungerar som ett slags poliser i det här systemet. I stället kunde de alltså vara rådgivare och mentorer åt jordbrukarna, så att dessa kan få pengarna samlade på rätt ställe. Det har alltså uppstått visst misstroende mellan handläggarna på länsstyrelserna och jordbrukarna, just därför att handläggarna har fått ikläda sig rollen att vara ett slags bidragspoliser. Det är inte en bra situation. Det behövs ju ett samspel. Fru talman! Ännu en gång vill jag gärna understryka att det inte är något fel på ambitionerna. Jag tror, som sagt, inte för ett ögonblick att jordbruksministern själv har lagt sig ut för den här byråkratin. Men om jordbruksministern ville lägga sig ut för att försöka stoppa eller ändra på byråkratin vore jag synnerligen tacksam. Jag tror att många jordbrukare, inte minst i mitt hemlän, skulle vara synnerligen tacksamma. Det gäller även Nils Andersson, 90 år, i Skåne. Han skulle säkert tycka att det fanns ett visst värde i att också han kunde värderas på samma sätt som andra som gör vettiga miljöinsatser.
Fru talman! Vi är helt överens om miljöersättningarnas värde. Jordbruksministern vet mycket väl vad som är min uppfattning på den punkten. Det är bra om vi gemensamt kan diskutera hur reglerna kan förenklas. Också jag tror att det är oerhört viktigt att få förenklade regler redan inför nästa säsong, dvs. inför 1997/98. Om inte fastnar vi ytterligare i ett regelsystem som är utomordentligt besvärligt. Det är intressant att höra jordbruksministern ta upp frågan om en tydlig målstyrning. Det är klart att vi måste ha en tydlig målstyrning, men den måste också vara både realistisk och verklighetsförankrad. Skötselkrav, skötselföreskrifter och olika regler som finns i dag är inte verklighetsförankrade. Via miljöersättningen skall vi alltså slå vakt om kultur och miljövärden som i flera hundra år har vårdats av bönder som vet hur värdefulla områden skall vårdas. Låt oss även i fortsättningen tro på och lita på att de bäst vet hur målen skall uppfyllas när det gäller den egna marken. Miljöersättningen skulle innebära att man får en ersättning för detta nyttiga arbete och att man själv i större utsträckning får möjlighet att påverka hur detta arbete skall utföras. När det gäller det totala antalet ansökningar är det rätt som jordbruksministern säger. Många har sökt kulturstöd. Men samtidigt har väldigt många lantbrukare avstått från att söka kulturstöd, därför att det är så krångligt. Detta vet vi. Jag kritiserar inte ministern för svårigheten att göra beräkningar när det gäller de olika delposterna i miljöprogrammet. Det är helt enkelt så att man har underskattat behovet av kulturstöd. Många har, som sagt, inte ansökt om stödet, därför att reglerna varit för krångliga. Jag tycker att det är viktigt att vi kan få in också dem i programmet just av miljöskäl.
Fru talman! Utöver den stora översyn som görs och som skall redovisas i april 1997 har vi gjort en översyn just av delprogrammet för naturvård och kulturmiljöer. Det har ju riktats mycket kritik mot det programmet. I samband med översynen har förenklingar gjorts just när det gäller krav, kontroll och sanktioner. Det har därvid tydliggjorts att det är länsstyrelsen som i det enskilda fallet bedömer eventuell sanktion. Om avvikelse har skett skall sanktionen stå i proportion till avvikelsen. Genom denna förenkling har vi förtydligat och förklarat för lantbrukarna att de inte av oro för oklarheter kring sanktionssystemet skall avstå från att gå in i programmet. I samband med översynen har länsstyrelsernas möjligheter att anpassa stödvillkoren till de enskilda lokala förhållandena ökat. Reglerna har generellt sett gjorts mera lättillgängliga och kortfattade. Jag menar nog att vi genom en extra översyn har gjort det som är möjligt att göra inför nästkommande år. I övrigt bör vi inte nu gå in och peta mera i detaljerna utan att göra en samlad översyn. Det är ju också ett problem att göra små förändringar i ett regelverk. Det kan också ställa till problem för dem som skall använda systemet. Som ett svar på Göte Jonssons tidigare fråga, som jag inte hann besvara i mitt förra inlägg, vill jag säga att det när det gäller det konventionella jordbruket naturligtvis är möjligt för dessa lantbrukare att få sin del av natur och kulturmiljöstödet. Det är ingen skillnad mellan olika typer av lantbruk, utan det hela bygger på att man har värdefulla miljöer. Jag vill påminna om det som regeringen har föreslagit i årets budgetproposition - också detta inom ramen för miljöstödet - nämligen införandet av ett vallstöd på sammanlagt 600 miljoner kronor som också kommer att gå till hela lantbruket. Det är naturligtvis viktigt med verklighetsförankrade krav. Den enskilde brukaren är den absolut viktigaste aktören i sammanhanget. Självfallet skall hans eller hennes kunskaper tas till vara. Det är därför som vi i stödet betonar att initiativet ligger hos den enskilde brukaren. Men vi lever också i ett samhälle som under en ganska lång period har gått ifrån mycket av det traditionella brukandet och som har förlorat mycket av både värdefulla miljöer och kunskaper om de värdefulla miljöerna. Det är därför som vi lägger tonvikten på information och utbildning. Det är också viktigt. Det finns en gedigen kunskap hos lantbrukarna, och den skall vi ta till vara och kompletterar den med ytterligare information och utbildning. Jag är övertygad om att vi med den översyn som vi kommer att göra 1997 kommer att kunna få ett system där vi ännu bättre än nu kan ta till vara både lantbrukarnas intressen och de intressen som vi i övrigt har från samhällets sida.
Fru talman! Det är omöjligt för mig att bedöma om de förändringar i reglerna som nu kommer att vidtas kommer att leda till någon förändring inför den kommande säsongen, det får vi se. Men jag tror inte att det bara handlar om reglernas utseende utan också om tillämpningen av dem. Vi brukar i det här landet lyckas att åstadkomma rätt mycket byråkrati med enbart ett statligt verk. Här har vi tre statliga myndigheter som är inblandade. Det blir inte tre gånger utan nio gånger krångligare, eller någonting i den stilen. Jag skulle tro att det finns en del som kunde göras inom tillämpningen också. Nu begär jag inte att jordbruksministern skall tala om hur de olika myndigheterna skall tillämpa reglerna, men nog vore det bra med en signal om att de ändringar som införs 1998 kommer att innebära förenklingar, så att de som har att hantera dessa frågor inser att den politiska ambitionen verkligen är att förenkla. Då kan de göra det som göras kan redan nu, om inte med ändrade regler så i varje fall med litet enklare hantering Jag åker ofta runt ute på landsbygden och talar med dem som jobbar inom jordbruket. De har tidigare varit väldigt positiva till EU-medlemskapet och tyckt att det har varit bra. Men de har vänt radikalt. Det beror inte på något annat än att de helt enkelt tycker att regelverken har blivit för krångliga. Det finns naturligtvis andra skäl också, men det är onödigt att sådant här bidrar till en negativ attityd till samarbetet på det internationella planet. Det är egentligen inte rätt utgångspunkt för en debatt om EU:s framtid.
Fru talman! Låt mig först säga att jag delar uppfattningen att det blir extra krångligt när tre olika myndigheter skall alla säga sitt i stödet. Det har krånglat till det hela extra. Vi skall försöka hantera det på ett klokt sätt. Men det speglar också en realitet, en utveckling som vi haft i samhället där jordbrukets utveckling i sig inte lyckats fånga upp vare sig naturvårdsintressen eller kulturintressen. När vi så småningom har insett, både brukarna själva, vi politiker och allmänheten i övrigt, vad vi har förlorat har vi tillfört dessa aspekter igen, fastän utifrån. Vi har byggt upp ett naturvårdsverk, vi har ett riksantikvarieämbete som skall försöka tillföra dessa aspekter till huvudströmmen i utvecklingen, som borde vara en självklar del. Det är naturligtvis ditåt vi skall sträva. Det skall inte vara tre separata intressen som skall speglas i utvecklingen, utan det skall bli en fungerande helhet. Det är absolut min ambition att det är dit vi skall nå. Sedan vill jag till interpellanten och de brukare som är missnöjda med EU-medlemskapet säga att jag, med den ekonomiska kris som vi har genomgått, gör den bedömningen att vi utan EU-medlemskap inte hade haft någon som helst möjlighet att åstadkomma ett miljöstödsprogram på nivån 1,5 miljarder kronor per år. Det kan vara värt att komma ihåg. Tanken att man skulle kunna anvisa stora resurser utan att förena dem med stora krav på hur pengarna skall användas så att man når målet är fel. De här pengarna sätts in för att ersätta lantbrukarna för de tjänster de gör för oss i samhället genom att bevara naturen och kulturmiljöer och se till andra viktiga miljöaspekter. Därför skall vi försöka förenkla regelverken, men vi kommer aldrig ifrån att det också behövs en tydlig målstyrning. Jag är som sagt säker på att vi med hjälp av översynen skall kunna få ett ännu bättre program än det nuvarande.

Fru talman! Christel Anderberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att komma till rätta med den skatteplanering som kommunerna bedriver. Enligt Christel Anderberg torde förfarandet i fråga falla in under skatteflyktslagen. Bakgrunden till Christel Anderbergs fråga är den nya ellagstiftningen. För de kommunala energibolagens del innebär den nya lagstiftningen bl.a. ett legalt krav på affärsmässighet i stället för den tidigare kommunala självkostnadsprincipen. Produktion av och handel med el som en kommun bedriver genom ett privaträttsligt rättssubjekt, t.ex. ett aktiebolag, skall nämligen fr.o.m. den 1 januari 1996 bedrivas på affärsmässig grund. Bedrivs verksamheten i stället i förvaltningsform gäller däremot liksom tidigare självkostnadsprincipen. Christel Anderberg har uppmärksammat att man i hennes kommun försökt skatteplanera bort bolagsskatten på överskottet i det kommunala bolaget. Det förfarande som Christel Anderberg beskriver går ut på att kommunen säljer det kommunala energibolaget till ett annat kommunalt bolag som finansierar förvärvet genom ett lån från kommunen. Ett positivt resultat i energibolaget kan då neutraliseras vid beskattningen genom koncernbidrag till det förvärvande bolaget, som kvittar bidraget mot sitt avdrag för låneräntorna. Kommunen, som är frikallad från skattskyldighet till statlig inkomstskatt, beskattas inte för ränteinkomsten. Innebörden av arrangemanget är att bolagsbeskattningen sätts ur spel och att kommunen numer äger energibolaget indirekt via ett helägt aktiebolag. Jag håller med Christel Anderberg om att detta är oacceptabelt. Däremot är jag inte lika säker som Christel Anderberg på att lagen mot skatteflykt är tillämplig. Det är för övrigt en tillämpningsfråga i ett enskilt fall som man inte bör ta ställning till här i kammaren. Vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas för att stävja förfarandet är jag för dagen inte beredd att lämna besked om. Svaret på den frågan kräver först en närmare analys.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Östros för svaret. Som gammal eko-åklagare har jag en rätt väl utvecklad moral och rättskänsla. Det är mycket glädjande att statsrådets svar ger uttryck för detsamma. Jag trodde i och för sig att det skulle vara möjligt att trigga en skatteminister genom att påtala att det genom manipulationer av det här slaget undandras ganska betydande belopp i bolagsskatt från statskassan. Men jag tror att vi kan vara överens om att det här även är en fråga om en annan sorts kapital, nämligen Socialdemokraternas förtroendekapital. För hur skall ni med något uns av trovärdighet kunna fortsätta att i denna kammare tala om att Socialdemokraterna prioriterar kampen mot den ekonomiska brottsligheten om ert folk ute i kommunerna i verkligheten systematiskt ägnar sig åt avancerad skatteplanering/skatteflykt genom den här typen av skentransaktioner? Detta med bildande av holdingbolag för att slippa bolagsskatten sprider sig som en löpeld över landet. Jag tog Säters kommun som ett för mig näraliggande exempel. Där beslutade en majoritet av socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister i kommunfullmäktige i förra veckan att göra detta. Jag har erfarit att Uppsala och Göteborg redan har genomfört det. Växjö kommun står härnäst i tur, och jag vet att många politiker i Växjö med spänt intresse avvaktar resultatet av denna interpellationsdebatt. Där tänker sig socialdemokraterna kunna mjölka energibolaget på 75 miljoner kronor om året. Det kommer alltså att röra sig om ett undanhållande av skatt på över 20 Jag förstår till fullo att statsrådet inte vill tala om skatteflyktslagens tillämplighet i det enskilda fallet Säter. Det har jag för avsikt att få prövat i ett annat sammanhang. Men eftersom skatteflyktslagen var en av socialdemokraternas första återställare måste väl statsrådet rimligen i mer allmänna ordalag kunna förklara vilken typ av transaktioner som ni på detta sätt ville komma åt. Om inte skenköp av holdingbolag, som bildas med det enda syftet att kringgå bolagsbeskattning, skulle falla under lagen, när skulle den då kunna tänkas bli tillämplig? Var skatteflyktslagen i själva verket bara en tom symbolhandling? Eller värjer ni er emot att den aktualiseras av helt andra aktörer än dem som ni tänkte er som målgrupp, av socialdemokratiska kommunalpolitiker i stället för kritstrecksrandiga direktörer som röker feta cigarrer? Jag kan förstå att det krävs en närmare analys innan statsrådet kan lämna besked om vilka åtgärder som rimligen bör vidtas för att stävja den här typen av förfarande. Denna analys får dock inte dras i långbänk. Det brådskar, bl.a. därför att det som nu pågår är politikernas bidrag till en förödande uppluckring av den allmänna samhällsmoralen.
Fru talman! Jag välkomnar Christel Anderbergs engagemang i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det vore välkommet om moderaterna i allmänhet i kammaren intog en tuffare attityd mot ekonomisk brottslighet. Det handlar inte minst om företagsklimatet här i landet, att vi får ett rättvist och konkurrensneutralt system som verkligen sätter stopp för många av de ekobrott som begås i dag. Jag kan inte underlåta att konstatera att Christel Anderberg nu intar en helt annan hållning än vad hon gjorde när den här frågan debatterades och röstades om här i kammaren den 17 maj 1995. I dag verkar det som att Christel Anderberg tycker att skatteflyktslagen är en lag som skall tillämpas på oacceptabla ageranden. Men i kammaren röstade hon emot. Kanske håller moderaterna på att svänga i den här frågan. Vi kommer att få ytterligare tillfällen att diskutera skatteflyktslagen och generalklausulen när regeringen lägger fram sin proposition i vår. Jag hoppas att moderaterna då ställer sig bakom den lagstiftningen. Vi genomför en rad åtgärder som är avsedda att motverka skattebrott, ekonomiska brott och den typen av brottslighet. Det skall inrättas en ekobrottsmyndighet. Vi kommer att lägga fram förslag om ett nytt revisionsförfarande och inrättandet av en skattekriminal. Jag hoppas verkligen att moderaterna ställer upp på detta förslag. Det skall bli intressant att se vad som händer när det blir dags att fatta beslut i kammaren.
Fru talman! Jag kan försäkra statsrådet att om det finns något parti som verkligen är intresserat av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten så är det Moderata samlingspartiet, och detta av många olika skäl. Skillnaden är att vi försöker att göra det i handling medan ni ägnar er åt det som förefaller vara mycket tom retorik. Det är alldeles riktigt att jag röstade emot ett återinförande av skatteflyktslagen. Jag skall inte heller sticka under stol med att jag tycker att det vore pikant om socialdemokraterna föll på eget grepp. Men nu finns den här lagen och då skall den också efterlevas av alla, inte minst av politiker. Jag vågar inte svara för Moderata samlingspartiets officiella linje i den här frågan, men för min egen del kan jag säga att den senaste månadens händelser har gjort att jag i ganska stor utsträckning har omvärderat värdet av en skatteflyktslag. Jag kan förmodligen tänka mig att stötta en sådan i stora stycken så länge som den inte äventyrar rättssäkerheten. Men det får inte bli fråga om tom retorik. Man måste ha en enhetlig linje. Jag skall läsa upp valda stycken ur en debattartikel. Den har skrivits av det socialdemokratiska kommunalrådet i Säters kommun Eva Kungsmark tillsammans med energibolagets styrelseordförande Klas Fäldt, vänsterpartist. De skriver i Södra Dalarnes Tidning den 16 oktober: För att undvika att betala ca 1,5 miljoner i skatt till staten föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar att bilda en kommunkoncern innehållande såväl kommunen som de kommunala bolagen. Dan Eriksson tycker inte att kommunen skall ägna sig åt skatteplanering, och det kan man ju respektera. Tyvärr är kommunen i en sådan ekonomiska situation att varje krona som vi slipper betala till Göran Persson kan vi använda inom skolan, barn och äldreomsorgen. För oss är det valet lätt: inte en krona i onödan till Stockholm. Jag häpnade när jag läste den här artikeln. Jag hoppas att statsrådet tar avstånd från sådana uttalanden från ledande socialdemokrater. Dan Eriksson, som omnämns i artikeln, var tidigare en tung ledande socialdemokratisk politiker. Han har nu hoppat av alla sina politiska uppdrag i protest mot arbetarrörelsens nya klipparmoral. Och han är inte den ende. De tunga, gamla och erfarna socialdemokraterna hoppar nu av på löpande band av samma skäl. Detta är mycket bekymmersamt. Det är inte fråga om några nybörjare inom politiken som hoppar av i Säter, utan vi åderlåts på mycket kommunalpolitisk kompetens. I och för sig är det sunt att dessa hedersmän tar avstånd från något som de betraktar som helt främmande och - lagligt eller ej - som strider mot arbetarrörelsens grundläggande ideal. Jag är mycket intresserad av att höra vad statsrådet har för syn på den här frågan.
Fru talman! Det är mycket intressent att höra Christel Anderberg säga att hon har omvärderat betydelsen av en skatteflyktslag. Jag hoppas verkligen att hon har fått sitt parti med sig. Men när ni vann valet 1991 och rev upp den skatteflyktslag som då gällde gick det ett antal år förlorade i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Nu har det gått en tid och nu börjar vår argumentation tränga igenom. Det är tydligt att moderaterna har börjat att stödja en skatteflyktslag. Man lämnar den ganska dåliga argumentation som har legat bakom motståndet mot en skatteflyktslag. Nu inser ni att det behövs en sådan lag, som har en viktig preventiv effekt och är en viktig del av lagstiftningen. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om den slutliga versionen av skatteflyktslagen i vår. Då hoppas jag verkligen att moderaterna ställer upp på den. Jag har varit mycket tydlig i mitt interpellationssvar i fråga om vad regeringen anser vara acceptabelt eller inte när det gäller kommunernas hantering av den här typen av frågor.
Fru talman! Det smärtar mig mycket att behöva säga att statsrådet har alldeles fel. Skatteflyktslagen har inte tillämpats en enda gång. Om bara åklagare, poliser och domstolar får tillräckliga resurser klarar de kampen mot den ekonomiska brottsligheten utan sådana här klausuler. Men nu finns skatteflyktslagen, och då skall den efterlevas av alla, inklusive socialdemokratiska kommunalpolitiker. Jag tog i går upp den här frågan med socialdemokraten Arne Kjörnsberg som leder er interna etikgrupp. Vi var överens om att detta nog kunde vara någonting för etikgruppen att se över. Men det är inte tillräckligt. Läget är nu så allvarligt att det krävs kraftfulla åtgärder från regeringen för att man skall kunna återföra kommunalpolitikerna ute i landet till det som med rimlig tolkning kan anses ligga inom den kommunala kompetensen. Kommunpolitiker, liksom alla andra politiker, skall utöva sin makt under lagarna, inte vid sidan om dem. De skall definitivt inte vara så maktfullkomliga att de anser sig kunna sätta sig över lagarna. Om inte vi politiker själva respekterar det rättsliga system som vi har i landet, hur skall vi då kunna kräva att någon annan skall kunna respektera samma rättsregler?
Fru talman! Jag tycker att det är litet svårt att uppfatta vilken den moderata linjen är i skatteflyktsfrågan. Christel Anderberg är inte tydlig när det gäller om hon stöder skatteflyktslagen eller inte. Jag och Christel Anderberg är helt överens om det oacceptabla med den typ av skatteplanering som kan förekomma i ett antal kommuner. Men när det gäller frågan om skatteflyktslagen hoppas jag att Moderaterna kan göra en omvärdering. Det är väl inte bara kommunerna som ni riktar ett intresse mot? Det finns en ekonomisk brottslighet i Sverige som behöver hanteras med både resurser till de ansvariga myndigheterna och en lagstiftning som gör det möjligt att förhindra den här typen av brottslighet. Tyvärr har Moderaterna inte varit ett parti som har bidragit till den typen av lagstiftning, tvärtom. När man i regeringsställning har haft chansen och har haft en riksdagsmajoritet att luta sig emot, har man passat på att avskaffa den typen av lagstiftning. Men detta kanske är inledningen till en ny syn från Moderaterna.

Fru talman! Olle Lindström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i anledning av förbudet mot användning av röd dieselolja i svenska fordon. Bakgrunden till Olle Lindströms fråga är den ändring i lagen, 1994:1776, om skatt på energi, som trädde i kraft den 1 januari 1996 och som innebär en utvidgning av förbudet mot att använda märkta oljeprodukter i motordrivna fordon till att omfatta även olja som är märkt enligt finska föreskrifter, s.k. röd olja. Enligt gemenskapsrättens huvudregel skall bränsle beskattas i den medlemsstat där det förbrukas. Medlemskapet i EU medförde en omfattande gränshandel av röd olja, särskilt i de norra delarna av Sverige. Endast i undantagsfall betalades svensk skatt vid inköpen i enlighet med gällande svenska skattebestämmelser, som grundar sig på gemenskapsrätten. Införandet av förbudet mot röd olja var därför nödvändigt för att stävja skatteundandragandet. Olja beskattas olika i såväl Sverige som i Finland beroende på användningsområde. System med märkning av de lågbeskattade oljeprodukterna tillämpas i båda länderna för att skattemässigt skilja på olja med skilda användningsområden. I Sverige används en kombination av märk och färgämnen i sådan mängd att oljan får en grön färg, medan den finska regleringen medför att den där lågbeskattade oljan är rödmärkt. Motsvarande regler gäller i princip i samtliga andra EU-medlemsstater. Däremot förekommer det tillsatser av olika typer av märk och färgämnen. Ett arbete pågår inom EU i syfte att harmonisera hanteringen av märkt olja så till vida att en specifik blandning av märk och färgämnen, en s.k. Euromarker, skall väljas ut. Avsikten är att denna Euromarker skall användas i samtliga medlemsstater för att skilja mellan hög och lågbeskattad olja. Den svenska åtgärden, att även förbjuda användning av rödmärkt olja, står således i överensstämmelse med de strävanden som pågår inom EU. I viss mån finns det dock skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om användningsområdet för den lågbeskattade oljan. De svenska reglerna innebär att lågbeskattad olja endast får användas för uppvärmning, medan andra medlemsstater även tillåter att lågbeskattad olja används i vissa motordrivna fordon. Jag anser att vi från svensk sida bör sträva efter enighet inom unionen i denna fråga och att således en harmonisering bör uppnås om i vilka fall den lågbeskattade, euromärkta, oljan skall användas i medlemsstaterna. Frågan om de svenska märkningsreglernas betydelse för tillämplig skattesats ses för närvarande över inom Finansdepartementet. Innan detta arbete är slutfört är jag inte beredd att lämna besked om i vad mån regeringen kommer att lämna förslag till lagändringar i frågan.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Östros för svaret på min interpellation. Jag kan inte påstå att jag är fullt nöjd med svaret, men det andas ändå en vilja och eftersträvan att nå enighet mellan EU:s medlemsstater. Som jag har angivit i min interpellation, är befolkningen på ömse sidor om den svensk-finska gränsen minst sagt upprörd över förbudet av röd diesel. I Tornedalen känner man sig grundlurad av alla oss som pläderade för ett svenskt medlemskap i EU och den inre marknadens fördelar. Hindren för fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital mellan medlemsländerna skulle avskaffas. Den svenska särlagstiftningen har i stället skapat fler och högre hinder än vad som gällde före EU-medlemskapet. Jag förstår deras upprördhet och delar deras uppfattning, eftersom samma lagstiftning inte gäller på ömse sidor om gränsen. Statsrådet säger i svaret att enligt gemenskapsrättens huvudregel skall bränsle beskattas i den medlemsstat där det förbrukas. Det kan så vara, men detta gäller nu ett förbud. Även om man ser till beskattningen, finns det ändå vissa skiljelinjer. I regeringens proposition 1994/95:19, del 1, som utgjorde underlag för vårt medlemskap, står det under rubriken punktskatter: För alkohol, tobak och mineraloljor får länderna tillämpa högre skattesatser än den beslutade miniminivån. Högre skattesatser begränsas dock av att i princip alla införselrestriktioner slopas vad gäller privatpersoners införsel av varor som inköpts beskattade i ett annat EU-land. Detta innebär, enligt min uppfattning, att privatpersoners, i bil eller reservdunkar, medhavda diesel skall undantas från förbudet. Ett annat och kanske ännu större problem är skillnaden mellan Finlands och Sveriges lagstiftning när det gäller arbetsredskap, bl.a. traktorer och entreprenadmaskiner. Det är uppenbart att detta strider mot EU:s konkurrensregler och är diskriminerande, i första hand för svenska entreprenörer, men det gäller givetvis också finska entreprenörer. I artikel 7 står det bl.a. att under lika och ostörda konkurrensförhållanden skall man på den gemensamma marknaden kunna handla och byta tjänster, arbeta, investera och producera och därigenom främja gemenskapens mål. Jag hoppas att statsrådet noterar att det står "skall" och inte "bör". I artikel 6 står det att regler som är så utformade, att de måste leda till en mindre gynnsam behandling av det som härrör från ett annat land är öppet diskriminerande, även om de inte är direkt knutna till nationalitetskriteriet. Enligt min uppfattning strider förbudet i detta avseende både mot den inre marknadens principer och mot konkurrensreglerna. Låt mig visa på några faktiska exempel där både hinder och konkurrensbegränsning har förekommit. Den svenska entreprenör som bor vid gränsen kan inte konkurrera på samma villkor som den finländske entreprenören, eftersom prisskillnaden är så stor. En finsk skogsentreprenör kan avverka och sälja timmer till ett svenskt sågverk till ett väsentligt lägre pris än den svenska. Det har också förekommit att gränsöverskridanden har diskriminerat företag. Därför är det viktigt att en förändring kommer till stånd. Är det rimligt, statsrådet, att ha en lagstiftning som får sådana här konsekvenser? Vad säger statsrådet till de företagare som känner sig diskriminerade?
Fru talman! Jag känner väl till upprördheten över och kritiken kring just dessa frågor i Tornedalen. Jag har ju själv rötter i Tornedalen och vet att många människor där är upprörda. Men grunden för denna fråga är naturligtvis det svenska intresset av att upprätthålla våra skatteintäkter för att kunna använda dem till viktiga välfärdsområden - välfärdsområden som naturligtvis också är viktiga i Tornedalen. Det handlar om kommunernas insatser på äldreomsorgens område, socialförsäkringssystemen och mycket annat. Det är ingen tvekan om att Sverige har rätt att ta ut skatt på det sätt som vi gör. Grundproblemet är naturligtvis att det finns en icke-harmonisering mellan Sverige och Finland när det gäller på vilka typer av områden man får använda den lågbeskattade dieseln. Den som för privat ändamål för in motorbränsle till Sverige från ett annat EG-land, är skyldig att betala svensk skatt för bränslet. Om bränsle förs in till Sverige från annat EG-land för att användas för annat än privat ändamål, är det den som för in och tar emot leverans av bränsle som är skyldig att betala skatt i Sverige. Orsaken till detta är naturligtvis att vi annars skulle få ett mycket stort skatteundandragande. Det har varit orsaken till att regering och riksdag har agerat i den här frågan. Det finns så klart inget intresse av att skapa svåra problem i samlevnaden i ett område som Tornedalen, där människor lever väldigt nära varandra trots att vi har en landgräns. Den väg vi bör gå är just harmonisering inom och mellan EU-länderna när det gäller på vilka typer av områden man får välja att använda den lågbeskattade dieseln.
Fru talman! Jag kan mycket väl förstå att det här har med skatteintäkter att göra, och att man skall upprätthålla dessa för att klara ekonomin i Sverige. Men det är inte bra när det diskriminerar vissa. Det är det man vill komma åt. Det måste till någon form av förändring. I det förra interpellationssvaret pratade ju statsrådet om ett rättvist och konkurrensneutralt system. Det är det jag ute efter. Det kan inte vara så att man värderar det här på olika sätt. Det är naturligt att befolkningen i Tornedalen gör jämförelser med den danska ölimporten. I det fallet gick ju regeringen snabbt ut och sänkte skatten på vårt svenska starköl för att förhindra en alltför stor handel från Danmark. Om det skall ske en likabehandling av svenska medborgare, bör regeringen därför antingen släppa handeln med olja fri eller förändra skattesatsen. Med nuvarande förbud diskrimineras medborgarna i norra Sverige, framför allt i Tornedalen. Nog har jag förstått att statsrådet inser de negativa konsekvenser som har uppstått. Därför borde inte detta lämnas utan åtgärd, utan någonting måste förändras. Man kan ju inte vänta på det som statsrådet framförde, och som jag också tycker är rimligt, alltså att det blir en harmonisering och att man kommer överens om skattesatsen för både den lågbeskattade och den högbeskattade oljan så att det blir lika i alla EU:s medlemsstater. Innan man kommer fram till det beslutet, hinner det ju gå lång tid. Under den tiden är det svårt för i första hand entreprenörer och företagare att klara den konkurrensbegränsning som nu finns. Jag skulle kunna ta fram ytterligare ett exempel på hur det kan vara. När en finländsk entreprenör skulle reparera sin traktor i en svensk verkstad, blev han stoppad vid gränsen för att han hade röd diesel i tanke. Han kunde alltså inte fara över med trasig traktor för att reparera den en gång! Sådana konsekvenser måste man på något sätt komma åt. Det får inte vara på det sättet. En finländsk jordbrukare, som årligen brukade leverera ved till en svensk, skulle köra med sin traktor och släpvagn över gränsen. Han blev stoppad, och han hotas nu av en straffavgift på 20 000 kr. Sådant måste man klara av tidigare, det går inte att vänta på den harmonisering som kanske kan komma om några år. Jag tycker att det är viktigt, statsrådet, att ge både mig och tornedalingarna ett positivt besked i dag. Avskaffa det här förbudet eller gör någon förändring när det gäller skattesatsen eller, och kanske framför allt, se till att vi får lika lagstiftning i Sverige och i Finland!
Fru talman! Vi arbetar för att få en harmonisering av reglerna med systemet med Euromarker och helst också med samma syn på vilken typ av verksamhet som skall få använda den lågbeskattade oljan. Är man villig att sänka skatter på många områden - även här - och ta konsekvenserna av vad det innebär i välfärdspolitiken, är det naturligtvis lätt att lösa den här typen av problem. Moderaterna förespråkar ju drastiskt sänkta skatter på många områden. Jag och regeringen vill upprätthålla en välfärdspolitik och ett gott välfärdssamhälle. Det är inte minst viktigt för områden som Norrbotten. Då måste vi också se till att vi kan ta in de skatteintäkter som krävs för att upprätthålla denna politik. När det gäller konkurrensneutraliteten är det naturligtvis så att man bör ha blankdiesel i sina fordon om man skall fara över gränsen på det här sättet. Det gäller oberoende av om det är en finsk eller en svensk traktor som åker över gränsen. Det är klart att det här skapar praktiska problem, det förstår ju jag också. Men att bara avskaffa förbudet skulle innebära skatteintäktsbortfall för staten - och minskad välfärd. Den lösning vi bör eftersträva är att harmonisera reglerna för att komma undan den typ av praktiska problem som kan finnas i gränsområdena i Tornedalen på den svenska och på den finska sidan.

Fru talman! Det tar säkert lång tid innan det blir klart med någon harmonisering. Därför är det viktigt att göra någonting nu med tanke på alla de konsekvenser jag här har redovisat. Sedan säger statsrådet att det alltid går att lösa detta om man är villig att sänka skatter - åtminstone har Moderaterna sådana förslag. Visst finns det områden där det är möjligt. Jag kan också tänka mig att det finns möjligheter att förändra det här så att konsekvenserna blir likvärdiga med en bibehållen skatt och även om skattesatsen ändras. Men låt mig säga att det inte bara är detta det handlar om. Framför allt handlar det om att regeringen kunde gå ut och sänka skatten på starköl och ta in pengar på annat sätt. Men när det gäller Tornedalen i norra delen av Sverige och den röda finska dieseln så kan man inte göra någon förändring, eller man vill inte göra det. Ändå andades statsrådet om att de negativa konkurrensförhållanden som nu råder i Tornedalen är ett problem. Då skulle jag vilja fråga: Kan jag tyda det på så sätt att statsrådet är villig att göra den här förändringen och i så fall när?
Fru talman! När det gäller frågan om ölbeskattningen är parallellen väldigt dålig. Det har väldigt litet med varandra att göra. När det gäller införsel av öl mellan Danmark och Sverige, har ju Sverige ett undantag från EU-förhandlingarna om att man får föra in 15 liter öl utan att det beläggs med punktskatter i Sverige. Det är den mycket stora kvoten som har inneburit att vi har fått en väldig handel med öl mellan Danmark och Sverige - framför allt i en riktning naturligtvis, eftersom Danmark har så oerhört mycket lägre ölpriser än Sverige. Det hotar ju alkoholpolitiken i hela landet. Naturligtvis är det så i södra Sverige, där Systembolaget säljer allt mindre starköl och där alltmer av ölhandeln sker över sundet. Det hotar naturligtvis också skatteintäkter, men den viktigaste delen är ju socialpolitisk. Vi är efter hand tvungna att överge den svenska alkoholpolitiken med Systembolaget som monopolförsäljare när vi har så stora kvoter i handeln med omvärlden. Det har väldigt litet att göra med oljeproblematiken uppe i Tornedalen. Det handlar också om en miljöfråga, det nämner inte Olle Lindström alls. Det är klart att den här typen av skatteskillnader, med en högbeskattad diesel för motorfordon, innebär ju en strävan efter att se till att vi alla hushållar med de begränsade resurserna. Vi kan faktiskt använda skatteinstrumentet som ett miljöpolitiskt styrmedel. Att sänka skatterna på den här typen av transporter innebär ju ett bakslag i miljöpolitiken och mer användning av motorfordon och dieselolja. Det tycker inte jag är en särskilt bra utveckling. Här handlar det framför allt om att se till att vi har ett system som är harmoniserat mellan EU-länderna, att vi har ett gemensamt markörsystem och att vi så långt möjligt har gemensamma regler.

Herr talman! Jag har med anledning av proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter som i dag remitteras till trafikutskottet begärt ordet. december, men behandlingen i utskottet kommer att ske först nästa år eftersom trafikutskottet har haft sitt sista sammanträde för i år. Detta innebär att denna viktiga proposition riskerar att hamna i skymundan, och att riksdagen beslutar om åtaganden på sammanlagt 190 miljarder kronor under en tioårsperiod utan att saken egentligen debatterats förrän allt redan är färdigt. Man kan visserligen påstå att det i viss mån redan är färdigt, dvs. att oppositionens möjligheter att förändra någon del av infrastrukturinriktningen för framtida transporter är små, med tanke på att Centern nu gjort upp med Socialdemokraterna. Jag återkommer till denna uppgörelse om en liten stund. Herr talman! Jag var först rädd att jag skulle få föra en remissdebatt med mig själv, så jag är glad att fler personer har kommit till. Ju större och öppnare debatten är i ett sådant här pass stort åtagande från staten desto ansvarsfullare utformat blir förhoppningsvis beslutet. Jag skall vara ärlig och rättvis. Regeringens proposition visar faktiskt på en politisk förändring i trafikpolitiken. Trafikpolitiken är något som Miljöpartiet tidigare mycket hårt kritiserat Socialdemokraterna för. Miljöpartiet har menat att trafikpolitiken mer utmärkts av att Socialdemokraterna vill eftersträva samordning och tillgodoseende av de högljuddaste intressenterna. Det har inte funnits någon verklig politisk vision. I denna proposition har regeringens bedömning grundat sig på en förändrad analys av infrastrukturinvesteringarnas betydelse. Större ansvar och delaktighet föreslås till regionerna och länen själva. Upprustning värderas högre än tidigare, vilket vi i Miljöpartiet stöder i den mån att vi exempelvis anser det klart motiverat att särskilt rikta resurser till att snabbt återställa tjälskadade vägar. Men några frågetecken återstår. Jag vill att Socialdemokraterna rätar ut dem redan i det här skedet - innan propositionen behandlas. Kommunikationskommittén presenterade i sitt betänkande en rad olika alternativ; ett grundalternativ, ett näringslivsalternativ, ett miljöalternativ, ett trafiksäkerhetsalternativ och ett regionalt balansalternativ. 40 respektive 60 %. Endast några få remissinstanser förordade miljöalternativet; myndigheter med särskilt ansvar för miljöfrågorna, vissa ideella föreningar och en länsstyrelse menade att detta alternativ var det enda som innebar att man klarade koldioxidmålet. Jag vill i det här sammanhanget lyfta fram en fråga som helt och hållet håller på att komma bort. Jag hänvisar till den rapport som Naturvårdsverket gjort angående måluppföljning av de fastställda klimatmålen. Årets rapport visar klart och tydligt att Sverige som nation inte kommer att klara miljömålen till följd av en enda orsak - trafiken. Eftersom koldioxidutsläppen från vägtrafiken fortsätter att öka finns det i dag ingen rimlig möjlighet att nå målet inom utsatt tid, och troligen inte heller längre fram. Jag har i tidigare debatter med bl.a. kommunikationsministern frågat om detta, och fått svaret att endast subventioner till järnväg och nya infrastrukturer inte löser koldioxidproblemet. Jag instämmer helt och hållet i det. Som kommunikationsministern själv har sagt finns det inga enkla sätt att minska koldioxidutsläppen. Men att infrastrukturinvesteringarna har stor betydelse för måluppfyllelsen är det väl ändå ingen som ifrågasätter. Av regeringens och Kommunikationskommitténs utlåtanden att döma ifrågasätter inte heller dessa instanser det. Miljöanpassningen ägnas ett stort avsnitt i propositionen, med ett väl utvecklat resonemang kring bullerproblemen. När det gäller kronor och ören vill regeringen satsa en särskilt avsatt summa på miljöanpassningen av transportsystemen. Men jag måste säga att jag blev minst sagt besviken när jag såg att i själva investeringsplanerna går regeringen ifrån Kommunikationskommitténs förslag och föreslår nu att en större andel än vad kommittén föreslagit skall satsas på nyinvesteringen i vägar. Sammanlagt gör regeringen en omsvängning med över 20 %, vilket får konsekvensen att man tar från den ene och ger till den andre. Av regionalpolitiska skäl föreslår regeringen i stället att fördelningen blir 50-50 av de pengar som avdelats till stamjärnväg och europavägar och riksvägar. Regeringens förslag innebär att totalt 72 miljarder kronor satsas på järnvägar, medan hela 111 miljarder kronor satsas på vägar. Här förmår regeringen inte hålla takten längre. Den faller tillbaka i decenniers tradition av politik som lett till att en överväldigande del av infrastrukturinvesteringarna i Sverige under de senaste 45 åren gått till vägar. Det verkar som att regeringen antingen glömmer eller inte bryr sig om den slutsats som formulerats så många gånger: Ju mer man underlättar för bilismens expansion, desto omöjligare blir det att föra över trafik till något annat transportslag. Regeringens trafikpolitik syftar inte till att undanröja de problem som finns i dag - den syftar till att underlätta en fortsatt expansion. Denna politik visar på att regeringen känner sig handfallen inför och besegrad av de trafikprognoser som gjorts. Den tar inte hänsyn till de rön som visar att trafiken med målmedveten styrning, inte minst genom infrastrukturinvesteringar, kan påverkas i ett framtidsperspektiv. Det värsta av allt är att när regeringen inte längre kan skylla på avsaknad av information eller på begränsad valfrihet för en trafikpolitik som man redan i dag måste vara medveten om omöjliggörs alla förutsättningar för att klara koldioxidmålet. Regeringen för med andra ord en politik som medvetet leder till att ett riksdagsbeslut inte kommer att uppfyllas. Det ärligaste i det här läget vore förstås att regeringen själv tar initiativ till ett nytt förslag angående koldioxidmål, och inte tillsätt klimatdelegationer och sätter myndigheter i arbete mot en måluppfyllelse som alla vet är fullständigt orealistisk med den politik som nu förs. Och den här politiken går Centern med på! Centern nu verkat för att rädda stockholmarna från Öster och Västerleden. Detta var ett häpnadsväckande populistiskt uttalande, klart riktat till dem som inte följt processen. Öster och Västerleden har redan skjutits på framtiden. Med den ekonomiska och opinionsmässiga utvecklingen av Dennispaketet är det få som trodde att de skulle genomföras inom överskådlig tid. Ines Uusmann dementerade dessutom detta påstående samma dag. Centern har alltså i alla fall inte gjort särskilt mycket för stockholmarna. En akut spårutbyggnad med en ny Årstabro och södergående fyrspår föreslås byggas, men det blir inga pengar till en nedgrävning av Centralbron. I övrigt är regeringens - och i viss mån även Centerns, får man förmoda - anslag till regional spridning av medelsfördelning ganska bra. Men man blir något orolig när trafikpolitiska företrädare för Centern talar om en slimmad motorväg för fortsatt utbyggnad av E 6:an upp till Norge i stället för den föreslagna trettonmetersvägen som syftar till att minska olyckorna. Sunningesundsbron kvarstår som ett projekt trots klara miljöbrister och lönsamhetsproblem. Detta innebär en tidsvinst om nio minuter till ett orimligt högt pris. Inlandsbanans fortsatta upprustning skjuts på framtiden, liksom Atlantbanan, Götalandsbanan och hela Botniabanan. Centerpartisterna har talat om sin fina påverkan på propositionen, men faktum är att de faktiskt vikt sig för tidigare krav. Eller är det så att Centern aldrig varit intresserat av en fullständig utbyggnad av Botniabanan ända upp? Ett argument från Centern till mig och Miljöpartiet de gröna kan jag tänka mig är att det är lätt att säga så här, och kräva mer när man inte behöver ta ansvar och ändå inte har möjlighet att påverka. Och visst - Miljöpartiet har definitivt inte samma utgångsläge för uppgörelser som Centern och inte samma möjlighet att ta vad Centern kallar för ansvar och bilda majoritet. Den enda anledningen till det är att vi miljöpartister vägrar att sälja vår politiska själ för några avgnagda ben som de som slängs till Centern att frossa på. Centerns trafikpolitik blir därmed helt oskiljaktig från Socialdemokraternas. Det är bra att veta inför framtiden när man letar efter samarbete över partigränserna i miljöfrågor. Inför hot om enorma nedläggningar av befintliga infrastrukturer för godstrafik i övre Norrland görs absolut ingenting av större betydelse när det gäller spårtrafiken. Utrikesministern har tidigare i debatten hävdat att hon avser att verka för utökade investeringar, inte minst inom spårtrafiken i övre Norrland, med anledning av Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet. Men vad blev det av det? Herr talman! Regeringens proposition är framtidsfientlig. Den visar återigen hur svårt det är att få nytänkande att slå igenom. Ett exempel på det är att regeringen i propositionen fortfarande inte tagit sig ur en förlegad syn på infrastruktur och sysselsättning. T.ex. anförs skälet att själva byggandet ger jobb. Och visst är det så, men det är en dyr och dålig arbetsmarknadsåtgärd som sådan. Ett vägjobb kostar i snitt en miljon kronor, vilket man kan få fyra eller fem vårdjobb för. Såväl Lindbeckkommissionen som andra oberoende experter har visat att konkurrenskraften och nyttan av detta för själva infrastrukturen är ganska låg. I det förra 98-miljarderspaketet som fortfarande gäller i stora delar beräknas också nyttan preliminärt sett vara låg. I dagsläget har ingen ordentlig utvärdering kommit till stånd, trots Kommunikationskommitténs arbete. När det så gäller hänvisningen till 1988 års trafikpolitiska beslut och vad som där sades om samhällsekonomisk lönsamhet kan vi bara konstatera att miljökostnaderna inte beräknats ordentligt. I propositionen finns ingen redovisning av den exakta miljökostnad som uppkommer till följd av de infrastrukturinvesteringar som föreslås. Hur många tusen ton ökade utsläpp innebär regeringens förslag? Detta har visserligen Kommunikationskommittén arbetat med. Men regeringen har såsom ansvarig för sitt eget förslag en skyldighet att redovisa detta nu och inte skjuta det på framtiden, som man t.ex. gör med analysen av intrångskostnader. Herr talman! Trafikutskottet har i fråga efter fråga hänvisat till Kommunikationskommittén för fortsatt utredning och arbete. Frågan är bara vilken tilltro man kan sätta till Kommunikationskommitténs förslag. Med det hoppfulla utgångsläge vi hade med bra direktiv till Kommunikationskommittén kan man fråga sig vilka alternativ som återstår att ta ställning till i framtiden.

Herr talman! Först vill jag beklaga att propositionen har varit tillgänglig så kort tid här i kammaren. Det rör sig om ett par timmar, trots att den presenterades i går. Jag skall därför inskränka mig till att kommentera de delar vi har god kännedom om och därmed kan kommentera i detta läge. Det finns i propositionen en betydande samsyn över partigränserna på ett antal områden. Det råder det nog ingen tvekan om. Men det finns också icke oväsentliga meningskiljaktigheter, och jag skall koncentrera mig på de senare. Jag noterar fortsatt att man vid de samhällsekonomiska kalkyler som skall styra investeringsflödena till vägar och järnvägar endast använt de system som tidigare använts i kommunikationsutredningen. Det innebär i stor utsträckning att hela näringslivets behov inte beaktas i kalkylsystemet i och med att man i praktiken bara räknar räntan på de tidsminuter man vinner på kortare vägar eller vägar där man kan köra snabbare. Med de räntenivåer som i dag gäller och de få tidsminuter det är fråga om blir det i praktiken ingen påverkan alls för godset vad avser investeringsflödena. Jag anser att detta är mycket beklagligt med tanke på det utomordentligt besvärliga sysselsättningsläge vi har i Sverige i dag med stora arbetslöshetstal och en mycket stark koncentration av arbetslösheten till unga människor. Jag tycker också att det finns skäl att här notera att det inte finns några jämförelser med investeringarna för luftfart och sjöfart och med vad som gäller i övriga Europa. Jag är väl medveten om att utredningsunderlaget inte i alla delar medgav detta. Men det skall samtidigt klarläggas vilka jämförelser man gör och vilka grunder man står på. Enligt min uppfattning kan man inte längre tala om konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Det kanske inte heller är det centrala med tanke på att varje trafikslag skall få likvärdiga konkurrensförutsättningar med de som finns ute i Europa. Att jämföra dem bara inom Sverige tror jag leder fel, och det kanske också borde ha sagts i denna proposition. Sjöfartsfrågorna och luftfartsfrågorna finns heller inte med i kalkylsystemen och har därmed i princip lämnats utanför, med några få undantag. Jag vill också notera att de samhällsvetenskapliga kalkylerna för att få fram den ekonomiska rankingen av vilka investeringar som skall göras inte precis är någon exakt vetenskap utan snarast slår väldigt olika beroende på vilka grundantaganden man gör. Även mycket små justeringar av grundantaganden ger radikalt olika resultat. Därför tycker jag att man inte bara kan koncentrera sig till samhällsekonomiska kalkyler för att ranka vilka vägar och järnvägar som skall byggas. Man måste se det som ett viktigt beslutsunderlag bland flera andra. Det finns också skäl att här notera att propositionen är något ofullbordad i och med att man föreslår byggandet av citytunneln i Malmö och delar av Botniabanan utan att finansieringen finns. I fallet citytunneln vill jag klart markera att bygget av många skäl är nödvändigt. Det finns hyggligt bra förutsättningar att kunna klara finansieringen av den. Men det borde också vara villkorat till att den verkligen klaras för att citytunneln skall byggas. Jag vill också notera att det inte finns så väldigt mycket sagt om de åtgärder för ökad effektivisering som kan vidtas för att bättre ta till vara de medel som avsatts för investeringarna. Vi har i tidigare sammanhang här i kammaren noterat behovet av bolagisering av delar av utförarorganisationerna inom Banverket och Vägverket och även konkurrensutsättning av deras verksamhet, då det visat sig att konkurrensutsättning har gett väsentligt lägre produktionskostnader. Därmed skulle man i någon mån ytterligare kunna få ökad användning av de medel som riksdagen skall anslå. Vad gäller de så omtalade storstadsuppgörelserna, t.ex. Dennisuppgörelsen här i Stockholm, noterar vi att propositionen här tar vissa initiativ men att man i väldigt stor utsträckning skjuter problemen till framtiden. Jag tycker att det är beklagligt. Jag tror att storstadsuppgörelserna hade mått bra av att kunna nå ett slutresultat och en beslutsnivå för att därmed komma till utförande. För oss moderater är det centralt att ingångna avtal hålls. Om avtalen inte hålls finns inte längre någon överenskommelse. Det finns egentligen ingen annan förhandlingsmöjlighet om en överenskommelse annat än att man gemensamt kommer överens att justera överenskommelsen. Det förslag som finns i propositionen underlättar inte fortsättningen av Dennisuppgörelsen i Stockholm. I propositionen nämns i vissa delar trafikinformatiken. Jag tycker att det är bra, men det är för litet. Det görs väldigt stora satsningar, och oerhörda mängder pengar distribueras på asfalt och betong, men väldigt litet på elektroniken. Jag tror att det är en väldigt stor del av att "packa" trafiken, att kunna få intelligenta bilar, intelligenta vägar och intelligent prissättning av användning av vägar och järnvägar. Det hade varit konstnadseffektivt att göra större satsningar. Herr talman! Till sist vill jag bara säga att jag inte tror att vi skall sträva efter någon stor nedgång i trafikarbetet utan snarast en miljöanpassning av det. Jag noterade vid ett möte med Åkeriförbundet här på morgonen att ett av deras främsta kundkrav i dag är miljöanpassning. Det är konsumentmakten vi därvid måste använda oss av, förutom teknisk forskning och utveckling.

Herr talman! Per Westerberg och jag är som tillhörande olika partier oense om precis nästan allt. Men det finns en fråga jag vill ställa till honom som skulle klara ut en del saker. Det gäller de rapporter som visar att klimatmålet inte kommer att uppnås på grund av trafikens utsläpp. Moderaterna: Är ni beredda att verka för att målet om det inte omprövas - vilket vi anser sorgligt - i ärlighetens namn erkänns som omöjligt att uppfylla?
Herr talman! De beräkningar som finns när det gäller framför allt utvecklingen av persontrafiken är orealistiska. Jag tror att man har räknat med alldeles för stor uppgång i förhållande till den verklighet vi hittills har kunnat se. Det finns enligt min uppfattning igen riktig substans att stå på. Vi står fast vid klimatmålet. Vi gör det genom att använda våra kärnkraftverk fullt ut så länge de är säkra och tekniskt möjliga att använda, dvs. ekonomiskt försvarbara. Att som vi nu gör använda oss av kolkondenskraft från Danmark, import av kärnkraftsel från Ryssland och använda oljekondens i Karlshamn ger lika stora miljöutsläpp när det gäller koldioxider som helheten av bilismen. Löser man inte energifrågan blir varje fråga när det gäller bilismen meningslös. Vi vill satsa på energieffektiva, lätta och trafiksäkra fordon. Vi vill även utveckla alternativa bränslen i den takt det är tekniskt möjligt. Men under tiden måste vi självfallet använda bra kraftproduktion för att klara att nå klimatmålet.
Herr talman! Per Westerberg står fast vid klimatmålet. Jag skulle också hemskt gärna vilja göra det. Men jag vill att de politiska församlingarna i Sverige i dag erkänner att man inte kommer att klara det mål som ställts upp med den politik som förs. Per Westerberg nämner kraftverk och energiproduktion. Prognoser är en sak, men en annan sak är de siffror vi i dag har och det underlag som finns. Per Westerberg talar om prognoserna. Men det underlag vi har i dag visar att industrin inte har ökat sina koldioxidutsläpp, utan det är enbart trafiken som ökat sina utsläpp. Det gör att vi inte kommer att kunna stabiliera koldioxidutsläppen till år 2000, såsom målet är uppställt.
Herr talman! Det beror på vilket basår man räknar på. Men under senare år har bilismen inte ökat koldioxidutsläppen i sig. Det kan delvis bero på lågkonjunkturen, det skall villigt erkännas. Jag tror inte att man kan klara koldioxidmålen enbart inom trafikarbetet. Man måste klara det även inom kraftproduktionen. Men då skall vi inte ha kraftproduktion via olja eller importerad kolkondens från Danmark. I stället skall vi på ett miljömedvetet sätt använda våra kärnkraftverk, vår vattenkraft m.m. för att klara kraftproduktionen. När det gäller bilismen skall vi famför allt arbeta för lätta bränslesnåla fordon. Det är det klart bästa systemet. Därmed kan man utnyttja den starkt miljöpositiva opinionen, konsumentmakten, för att få mindre utsläpp. Man kan även i försök använda alternativa drivmedel för att på det viset försöka stimulera utvecklingen och tekniken. Däremot skall vi inte experimentera med enskilda människors, privata personers och individers egen privatekonomi. Vi skall inte tvinga dem att göra saker som allvarligt begränsar deras frihet, som allvarligt begränsar deras möjligheter att utföra bra arbete, att klara sina transporter för barn och att klara att leva även i glesbygd.

Herr talman! Jag tycker att propositionen innehåller mycket som är bra när det gäller inriktningen inför framtiden. Det är också viktigt att komma ihåg att det är just en inriktningsproposition. I nästa steg blir det mer konkreta handfasta ställningstaganden i fråga om pengar, vägsträckor, järnvägssträckor, årtal osv. Jag skall kort säga varför jag tycker att propositionen är bra. Den fullföljer och fortsätter den mycket kraftfulla satsning på att bygga ut vårt järnvägsnät som inleddes i och med den förra inriktingspropositionen under den förra regeringens tid. Det fullföljs alltså nu, inklusive en satsning på Botniabanans första del, till Umeå. När man satsar på att investera i nationella stomjärnvägar inklusive en satsning på Botniabanan för i storleksordningen 8-9 miljarder kronor, säger Elisa Abascal Reyes att det är några avgnagda ben som man har slängt till Centern. Jag funderar i så fall på hur de benen hade sett ut om det hade varit mer kött eller fläsk på dem. Det är bra att vi fullföljer järnvägssatsningarna. Det är också bra att vi nu prioriterar drift och underhållsåtgärder i förhållande till investeringar. Det är nödvändigt när det gäller järnväg men framför allt väg att ha väsentligt ökade resurser till drift och underhåll och att inte köra sönder och förstöra det vägkapital som redan är investerat. En stor del av det här går ju till bärighetshöjande satsningar och till beläggning av grusvägar. Det har en klart regionalpolitisk profil som jag tycker är mycket tilltalande. Det är också en uppföljning av de resonemang som vi har fört och de ställningstaganden som vi har gjort i Kommunikationskommittén. Elisa Abascal Reyes tar också upp en del andra frågor kring miljöanpassning och trafik. Det är frågor som egentligen ligger i det fortsatta jobbet för Kommunikationskommittén och som skall bli föremål för proposition senare. Jag tror att vi alla är överens om att vi i och för sig har haft en olycklig hanteringsordning. Först får vi utreda och ta ställning till inriktningen av investeringarna. I nästa skede skall vi i KOMKOM ta fram - det skall också resultera i riksdagsbeslut - underlag för ett nytt trafikpolitiskt beslut. Jag tror att vi alla tycker att det hade varit bättre att kunna göra tvärt om. Men verkligheten är sådan att det inte har varit möjligt. Nya investeringsplaner, nya inriktningar för investeringarna, måste fram. Därför har vi hamnat i den här situationen, men vi får försöka hantera det så bra som möjligt. En mycket central del i KOMKOM:s fortsatta arbete handlar just om problematiken med miljöfrågorna. Men då är det inte direkt kopplat till investeringarna utan till andra system. Det handlar om diskussioner om satsningar på alternativa bränslen och sådana saker. Men det återkommer vi alltså till. Jag skall också ge en liten kommentar till Per Westerberg också. Han säger att man har tagit alldeles för litet hänsyn till näringslivets behov av fungerande godstransporter. Jag tycker att vi har tagit väldigt stor hänsyn till de synpunkter som har kommit fram. Vi tog ju fram ett s.k. näringslivsalternativ i KOMKOM. Mycket av det finns ju med i det slutgiltiga förslaget. Där finns inte minst upprustning, drift och underhåll av vägnätet - det är oerhört viktigt - och kortare tider för tjäleavstängningar. Att färre vägsträckor drabbas av tjäleavstängningar är ju oerhört viktigt inte minst för skogsindustrin som är vår största bransch när vi pratar om exportsiffror. Också en stor del av satsningarna på järnvägen görs för att anpassa den till godstrafiken, med högre lastmöjligheter och andra lastprofiler. Jag tycker därför att propositionen är väl avvägd även utifrån näringslivets behov och utgångspunkter. Elisa Abascal Reyes räknar upp ett antal stora järnvägsprojekt och undrar var de är någonstans. Hon frågar: Var är den norra delen av Botniabanan? Var är Det är bara att konstatera att det inte ryms i den ekonomiska ramen för den kommande tioårsperioden. Det är angelägna projekt, tycker jag. Det tycker också Centern. Men det finns också en ekonomisk verklighet som vi måste rätta oss efter. Vi tycker att Botniabanan är det projekt inom nysatsningar på järnvägen som vi vill prioritera högst. Det är där vi börjar och frigör de ekonomiska resurser som finns. Investeringsplanen skall ju också rulla på. Efter hand som det skapas ekonomiskt utrymme kommer vi att ta strid för ytterligare järnvägssatsningar, t.ex. Atlantbanan och Götalandsbanan. De är viktiga framtidsprojekt, men de ryms inte i den här planeringsomgången.

Herr talman! Jag noterar att Elving Andersson undviker att nämna storstadsuppgörelserna. Det har jag förståelse för. Han undviker också att diskutera koldioxidfrågan. Det kan man tolka på olika sätt. Antingen avvisar han helt enkelt ett resonemang som bygger på att infrastrukturinvesteringarnas utformning har en betydelse för koldioxidutsläppen i framtiden. Eller också finns det andra orsaker till att Elving Andersson väljer att inte beröra frågan. Man kan undra på vilket sätt det innebär miljöanpassning, när vi talar om viljeinriktning och inte om konkreta förslag, att det styrs över 6 miljarder från järnväg till väg. Är det Centerns politik nu för tiden? Angående avgnagda ben vill jag säga att en halv Botniabana är ett synnerligen hudflängt förslag. Visserligen har vi en ekonomisk situation som inte tillåter oss en överdriven utbyggnad av infrastruktur i Sverige. Jag håller med om det. Jag har precis sagt att jag tycker att just det som Elving Andersson tar upp och som regeringen har tagit upp i propositionen, nämligen omfattande investeringar i befintligt väg och järnvägskapital, är viktigt. Men jag förstår inte vad det har i en politisk debatt att göra att säga att vi inte har råd. Allting handlar ju om prioriteringar. Här har vi styrt över 6 miljarder från järnväg till nybyggnad av väg, 6 miljarder som hade räckt ganska långt på järnvägssidan. Man har råd om man vill - allting beror på prioriteringar!
Herr talman! Det skall bli intressant att studera Miljöpartiets motion i samband med propositionen när den den väl kommer. Även om man stryker varenda krona som i dag är tänkt att satsas på vägar räcker det ändå inte till för att fullfölja de järnvägssatsningar som Elisa Abascal Reyes pratar om. Även hon och Miljöpartiet kommer att tvingas prioritera. De måste också fråga sig vilka järnvägsobjekt som är viktigast, vilka projekt de skall satsa på. Vi har alltså en situation där 30,5 miljarder satsas på investeringar i de nationella stamvägarna, medan 36 miljarder satsas på investeringar i stomjärnvägarna. Det är alltså en mycket kraftfull satsning på järnvägen. Samtidigt går det inte att vara utan vägar, i alla fall inte om man kommer utanför storstadsområden. I stora delar av vårt land finns det inte några förutsättningar för att köra vare sig gods eller personer på järnväg. Där måste vi också ha ett fungerande vägnät. Vi måste ha ett fungerande vägnät så att skogsindustrin kommer fram med sina timmer och massatransporter osv. Det är helt nödvändigt. Det är därför som vi nu tillsammans med regeringen prioriterar drift och underhållssidan jämfört med de tidigare planerna. Jag sade att vi i stor utsträckning återkommer till koldioxidproblemet i det fortsatta arbetet. Där handlar det om att satsa på alternativa bränslen och vad vi får för fordonsutveckling framöver, som Per Westerberg var inne på. Investeringarna är en del i den här problematiken. Där finns en satsning på järnvägstrafiken. Men tyngdpunkten - eftersom vi, oavsett hur mycket vi satsar på järnvägar, inte kan undvara biltrafiken - måste ligga på andra åtgärder för att se till att både den lätta och tunga biltrafiken inte förorsakar stora miljöproblem. I min nästa replik skall jag återkomma till storstadsproblemen, Elisa Abascal Reyes.
Herr talman! Det är självklart att Miljöpartiet också kommer att tvingas göra prioriteringar. Men här handlar det om viljeinriktningar. Då kan vi konstatera att viljeinriktningen är bristfällig, eftersom man väljer att stå över. Sådana påståenden som att man måste ha vägar om man kommer utanför storstaden och att det är viktigt av regionalpolitiska skäl behöver jag inte tillbakavisa eller känna mig träffad av, eftersom jag två eller möjligen tre gånger under just denna debatt nämnt att jag sätter värde på sådana investeringar och förstår betydelsen av dem. Däremot kan man prata om vilken inställning man har till styrningseffekter med infrastrukturinvesteringar och vilken inställning man har till en långsiktigt hållbar planering när det gäller att påverka trafikprognoser. Är det inte så, Elving Andersson, att trafikprognoser kan påverkas om man agerar politiskt?
Herr talman! Självklart kan det vara så, men inte enbart och kanske inte ens primärt via infrastrukturinvesteringarna. Det är oerhört mycket annat som påverkar detta, t.ex. hur vi bygger upp våra skattesystem för att stimulera eller subventionera in alternativa bränslen med reseavdrag osv. Hela det politiska arbetsfältet måste nyttjas. Infrastrukturen är en liten den i det här sammanhanget som i och för sig är viktig när det gäller att styra mot ett hållbart samhälle. Som jag sade förut gör vi en satsning på 36 miljarder på stomjärnvägar och 30,5 miljarder på det nationella stamvägssystemet. Jag tycker att det är en ganska tydlig markering. Jag lovade också att återkomma till resonemanget kring storstadsproblemen, och i första hand till problemen i Stockholm och Dennisöverenskommelsen. Här finns en uppgörelse mellan staten och regionen. Det kan staten naturligtvis inte ensidigt springa ifrån. Det är ingen hemlighet vad Centern tycker om Dennispaketet och vad Centern tycker om Öster och Västerleden. Men samtidigt måste vi acceptera den verklighet som finns. Det finns en uppgörelse inom regionen och mellan regionen och staten. Detta måste hanteras på det sättet att det sker förhandlingar. På s. 64 i propositionen konstaterar vi just att vi i problematiken skall lyfta in frågan om det tredje järnvägsspåret och biltrafiken här i centrum. Vi konstaterar att innan detta löses måste regionen presentera en hållbar finansiering av hela projektet - för det har man åtagit sig - annars tillförs det inga mer statliga pengar. Vi har dessvärre redan garanterat över 13 miljarder kronor. Det har vi inget ansvar för, men vi har ansvar för att försöka lösa den situation som är just nu. Vi säger att här måste regeringen redovisa en lösning för att detta skall kunna fullföljas. Då finns det olika alternativ för detta. Vi i Centern förespråkar att man skall banta projektet, t.ex. genom att ta bort Öster och Västerleden. Då blir det lättare att hitta ett hållbart finansieringssystem. Men det är primärt regionen som måste svara på dessa frågor. Det kan inte regeringen eller Sveriges riksdag göra ensidigt. Det måste ske ett samspel här.
Herr talman! Elving Andersson hävdar att man har gjort en tillräcklig anpassning till näringslivsalternativen och näringslivssatsningarna när det gäller transportutbyggnaden. Jag tycker inte att det är korrekt. Man kan naturligtvis ha olika ambitionsgrader, men med den struktur Sveriges industri har, i synnerhet dess basindustri, är transporterna helt avgörande för konkurrenskraften och för vår förmåga att kunna hävda oss. Kommer basindustrin i obalans, kommer hela den svenska ekonomin i obalans genom den tyngd de har i ekonomin. Detta skulle förorsaka betydande problem. Jag tycker att Elving Andersson skall läsa den mycket hårda vetenskapliga och politiska kritik som det västsvenska samarbetet över alla partigränser har riktat mot kommunikationsutredningen, och som även i betydande delar kan riktas mot propositionen. Jag tycker att man där klart visar - precis som jag visar i mina tidigare reservationer - att man i kalkylsystemet inte tar tillräcklig hänsyn till näringslivets behov. Det är en brist i kalkylsystemet. Och när man säger att man skall gå på de samhällsekonomiska kalkylerna i stor utsträckning för att prioritera vilka projekt som skall genomföras, kan jag inte komma till någon annan slutsats än att det är fel metod.
Herr talman! Om jag uttryckte mig på det sättet att vi helt har tillgodosett näringslivets transportbehov i den här propositionen, uttryckte jag mig fel. Eller också var det Per Westerberg som missuppfattade mig. Jag sade att vi har tagit stor hänsyn till detta och vägt in det. Olika intressen måste naturligtvis vägas mot varandra. Sedan kan vi ha litet olika värderingar om vi har lagt tyngdpunkten på rätt ställe. Men det är inte så att näringslivets transportbehov och förutsättningarna för det på något sätt har negligerats i det här arbetet. Det har tagits stor hänsyn till det. Det finns brister i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna. Det har vi gemensamt ägnat många timmar i Kommunikationskommittén åt att försöka borra djupare i, Per Westerberg. Det finns en del brister. Det är olika parametrar, som vi kan tycka är viktiga, som inte fångas in. Det är bl.a. därför som det nu görs ett komplement till de rena samhällsekonomiska kalkylerna genom att det också görs en flödesparameter. Vägar med mycket trafik i förhållande till den standard de har skall också tilldelas resurser i särskild ordning, även om de inte skulle vara direkt prioriterade enligt den samhällsekonomiska kalkylmodellen. Det här gör ju att vi får ökade satsningar i Västsverige, precis som näringslivet och politiker tvärs över de politiska partigränserna har uttryckt önskemål om i
Herr talman! Jag tror att både Elving Andersson och jag är väl medvetna om att det kalkylsystem som används i praktiken inte ger någon tyngd att tala om till näringslivets behov av transporter. Det är frågan om räntevinsten på de minuter man vinner på eventuellt kortare transporter. Det blir i princip försumbart. Det märks inte i kalkylerna. Det centralaste problemet i Sverige är arbetslösheten. Vi har en massarbetslöshet som vi knappt sett maken till i modern tid i Sverige. Vi har de högsta ungdomsarbetslöshetstalen som har uppmätts av SCB under 1900-talet. Därför är näringslivets transportbehov centrala för att öka konkurrenskraften och ge möjlighet till fler arbetstillfällen. Jag hoppas att vi kommer att få se en sådan hänsyn i det fortsatta arbetet. Jag tror att det är viktigt för att klara det ganska prekära läge vi befinner oss i när det gäller sysselsättningen.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Per Westerberg när han beskriver det gigantiska samhällsproblem som vi har, nämligen att bekämpa arbetslösheten. Här är det olika satsningar på företagsamheten - kanske i första hand på de mindre företagen, men även den stora exportindustrin skall ha goda framtidsutsikter - som är centrala för att vi skall lyckas i jobbet att bekämpa arbetslösheten. Där är transporterna en del av förutsättningarna tillsammans med väldigt mycket annat. Många av de satsningar som nu föreslås i propositionen är till mycket stor del till gagn för näringslivets transporter. Det gäller inte minst det här med drift och underhåll, ökad bärighet, minskade tjälavstängningar osv. Detta handlar inte bara om den stora exportindustrin som är koncentrerad. Det handlar t.ex. om skogsindustrin och dess behov av kontinuerligt inflöde av råvaror, timmer och massa samt uttransporter. Den typ av satsningar som nu görs på ökad bärighet på det glesare vägnätet är oerhört viktiga för att den branschen skall kunna klara sina transportbehov. Det görs särskilda satsningar inom järnvägssystemet för att tillgodose industrins behov av snabbare, effektivare och även tyngre transporter. Det handlar om särskilda godsstråk där vi kan höja lastkapaciteten på godstransporterna, satsa på andra lastprofiler på godsvagnarna osv. Jag vill påstå att det görs ganska mycket för att tillgodose näringslivets behov av effektivare transporter i den här propositionen. Vi får väl återkomma i senare diskussioner till de olika uppfattningar som vi kan ha om var den avvägningen exakt skall ligga, men jag håller inte med om en beskrivning där det påstås att det här är ett område som är försummat i propositionen - tvärtom.

Herr talman! Som Per Westerberg påpekade har vi haft mycket kort tid på oss för att sätta oss in i propositionen, men jag har hunnit titta närmare på några delar av den. Det som många förväntade sig var att man skulle kunna komma fram till en samordning mellan de olika trafikslagen. Det har man inte lyckats åstadkomma, utan det talas nu i stort sett om järnväg och väg. Sjöfarten, som är en annan stor näring, kommer - som vanligt, höll jag på att säga - på efterkälken. Vad man åstadkommit i detta sammanhang är en ny isbrytare, och det är väl i och för sig bra. Jag riktar mig framför allt till Elving Andersson, som talade om att det är bra med en god bärighet. Också jag tycker det, men det är bara att konstatera att det är näringen själv som betalar detta. Som Elving Andersson kommer ihåg var man när det trafikpolitiska beslutet 1988 fattades överens med näringen om att höja fordonsskatterna på tunga lastbilar och släp. Dessa skatter skulle gå till bärighetshöjande åtgärder när totalvikten höjdes från 51 ton till Varje gång som jag talar med företrädare för åkerinäringen är de bekymrade över att man inte bygger ut i den takt som de betalar in skatt. De säger: Gör ni inte det här, vill vi ha sänkt skatt på de tunga fordonen. Det var där som pengarna lades på när man gjorde upp om detta. Detta belastar alltså såvitt jag kan förstå inte statskassan. Man skulle i och med att detta inte kom med kunna kalla den här propositionen "den ofullbordade". Jag håller också med Per Westerberg när det gäller SIKA:s beräkningar. Med bara en liten ändring kan man få helt andra resultat. Man har kritiserat att beräkningsgrunderna är så diffusa. Det är en massa räknenissar som sitter och räknar, men inte alls på något vetenskapligt sätt. Förändrar man bara en liten detalj får man helt andra utfall, men enligt vad jag har hunnit läsa i propositionen tillmäts detta ändå en stor betydelse. Jag skulle vidare vilja veta vad man utgår från när man menar att 70 % av allt järnvägsgods skall passera Malmö. Vad grundar man den tankegången på? Vad man tidigare har diskuterat var att bygga ut för att undvika att detta skulle gå genom Malmö, framför allt vad gäller farligt gods. Såvitt jag förstår kommer många att sätta ett stort frågetecken för att farligt gods skall gå genom Malmö. Det görs ingen kringsatsning. Tidigare menade man att om man skulle ha en citytunnel, skulle godstrafiken gå utanför Malmö. Nu skall den i stället gå rätt igenom Malmö. Vi har träffat företrädare för Öresundsförbindelsen som säger att man med den planering som finns troligtvis över huvud taget inte kommer att kunna transportera farligt gods här. Nu skriver man att 70 % av allt gods kommer att gå där. Jag sätter ett stort frågetecken för detta.

Herr talman! Karl-Erik Persson riktade några ord speciellt till mig, och jag skall kommentera dem. Han konstaterade till att börja med att det är dåligt med samordningen mellan de olika trafikslagen. Jag kan hålla med Karl-Erik Persson om det, men det är tyvärr den situation som vi befinner oss i när vi diskuterar investeringar. Det är ju i princip bara i vägar och järnvägar som vi använder statliga investeringspengar. Sjöfarten investerar inom ramen för ett särskilt system. Infrastrukturen ägs ofta av kommuner, och vattnet finns i hamnarna. Vi medverkar via Sjöfartsverket med utsättning och utmärkning, farledshåll och sådant, men det finansieras av näringen själv. Detsamma gäller för flyget. De investeringar som görs inom den trafiksektorn sker inte via statsmedel. Detta skapar det problem som jag instämmer med Karl-Erik Persson om. Det är otillfredsställande att det så snart vi talar om investeringar i infrastruktur handlar om vägar och järnvägar. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får till stånd en större samsyn i de här systemen, där naturligtvis också sjöfarten och flyget måste vägas in i det samlade transportnätet. Det är just det som vi jobbar med i Kommunikationskommittén nu och framöver, och det skall in i vårt slutbetänkande om den framtida trafikpolitiken. Men eftersom systemet för investeringar ser ut som det gör, får vi nog dessvärre också i framtiden leva med det faktum att det när vi talar om investeringsplaner i huvudsak kommer att handla om vägar och järnvägar. Det är de som hanteras via statsbudgeten. När det gäller SIKA:s beräkningar kring samhällsekonomiska kalkylmodeller osv. håller jag med om att det finns brister. Det är inget fullgånget system. Men frågan är vad som är alternativet. Vilka andra parametrar skulle vi ha när vi funderar kring hur vi skall prioritera de knappa resurser som finns till investeringar? Det här är en del, men det måste också - som vi har uttryckt det i Kommunikationskommittén - tillämpas med förnuft. Vi måste lägga politiska och andra värderingar ovanpå SIKA:s modeller för att få en vettig lösning. Det är också det som har gjorts i propositionen.
Herr talman! Att vattnet finns i hamnarna är jag helt överens med Elving Andersson om, men det var inte det jag diskuterade, utan det var samordningen. Elving Andersson vet lika väl som jag att det till vissa hamnar - kanske inte till alla - går både järnväg och väg, varifrån man kan lasta över gods till båt. Jag menar att det är lättare att flytta godset med samordning av terminaler osv., oavsett vilket trafikslag det skall övertas av i hamnarna. Många gånger får man lasta om någon annanstans än vid hamnarna, även om godset kommer på järnväg, och sedan köra det med lastbil till hamnarna. På liknande sätt är det när båtarna kommer in till hamnarna. Då får godset först transporteras med lastbil och sedan på järnväg. Jag menar att man åtminstone skulle ha kunnat ha någon uppfattning om detta. Därmed är vi också inne på problemet att om det kommer en båt till en hamn, kostar det pengar, medan det för en lastbil som står två meter från kajen inte betalas någonting. Farleds och hamnavgifter betalas för båten, medan det inte utgår några avgifter för lastbilen och järnvägen. Detta missgynnar sjöfarten inom vissa områden. Även om man inte kommer fram till konkreta beslut om detta, borde man ändå ha fört någon typ av resonemang om jämställande av de olika trafikslagen med varandra. Det är något som jag saknar.
Herr talman! Med anledning av det sistnämnda vill jag bara upprepa att det är precis den typen av resonemang som vi nu för i Kommunikationskommittén, inte minst resonemanget om knutpunkter för samverkan mellan olika trafikslag osv. Detta kommer i vårt slutbetänkande, som skall resultera i en proposition längre fram, där vi förhoppningsvis skall hitta bra lösningar på detta. Jag håller med Karl-Erik Persson om att den här samordningen är ett problem i planeringen och att den behöver bli bättre. Jag föreställer mig också att det är därför som vi i Kommunikationskommittén har fått uppdraget att särskilt studera det här. Också inom regeringen, som har skrivit direktiven till oss, har man konstaterat att det här är ett problem som vi måste titta närmare på. Det arbetet pågår alltså, och förhoppningsvis kommer vi fram till något klokt också i det avseendet. Vi brukar göra det i Kommunikationskommittén. Avslutningsvis vill jag bara passa på att säga, eftersom Karl-Erik Persson också tog upp problematiken kring Malmö och citytunneln, att jag tycker att det är viktigt att vara tydlig på den punkten. Centern och regeringen är inte överens om det avsnitt i propositionen som bl.a. gäller hanteringen av citytunneln. Vi kommer från Centerns sida att redovisa våra ståndpunkter i motioner och debatter framöver.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att transportpolitik inte har något egenvärde. Transportpolitik och goda transporter har vi för att gynna sysselsättning och tillväxt, en god och uthållig miljö och tillgänglighet för alla - småföretag, stora företag och enskilda människor, oavsett var i landet de bor. Den här propositionen är en inriktningsproposition, som har sagts flera gånger tidigare. En inriktningsproposition som man reviderar vart fjärde år och som omfattar en så lång period som tio år har ett alldeles särskilt intresse av att ha en stabil förankring. Därför vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi hade ett mycket bra underlag från Kommunikationskommittén - dess delbetänkande - att utgå från och att två stabila partier står bakom propositionen. Det gör att det finns goda förutsättningar för att inriktningen skall hålla under hela tioårsperioden. Det behövs nämligen. Infrastruktursatsningar är dyra, och det ligger också i sakens natur att de finns kvar i många år - om det är en järnväg eller en väg i 70, 100 eller kanske ännu fler år.

Som Elving Andersson redan har sagt omfattar transportinfrastrukturen naturligtvis alla trafikslag, men det är vägar och järnvägar som dominerar när det handlar om statsbudgeten. Vi lägger nu ut anslag på 32 miljarder till de regionala och lokala myndigheterna - som länsparlament och länsstyrelser - att fatta beslut om. Där finns möjligheter att prioritera just knutpunkter mellan transportslagen och att åstadkomma de felande länkarna. Den här propositionen ger alltså möjligheter som man nu diskuterar inför slutbetänkandet i Kommunikationskommittén. 190 miljarder kan naturligtvis skäras på en mängd olika ledder, och så har det också presenterats. Jag vill bara kommentera ett par saker som handlar om att fördelningen skulle vara orättvis och till vägarnas fördel och till järnvägarnas nackdel. Jag behöver inte upprepa allt som Elving Andersson har sagt, men det förslag som regeringen nu lägger fram i propositionen bygger på Kommunikationskommitténs förslag. I propositionsarbetet bad vi Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, att få en del fördjupade analyser av det här materialet. Dessa analyser visade att när det gäller nyinvesteringar borde fördelningen vara 50 % vardera till vägar och järnvägar. Det blev då förslaget i propositionen. Samtidigt vill jag påminna om att detta inte inkluderar alla medel som investeras i vägar och järnvägar. Det finns andra finansieringskällor, som t.ex. regional medfinansiering och även avgiftsfinansiering. Dessutom kan vi räkna med att det blir ytterligare investeringspengar på just järnvägssidan i och med att Botniabanans bygge ligger utanför den här ramen. Sedan bara en kommentar om miljömålet. Statens institut för kommunikationsanalys har, tillsammans med andra, konstaterat att uppnåendet av koldioxidmålet har väldigt litet att göra med om vi bygger vägar och järnvägar. Det har att göra med att vi i grunden har ett bra väg och järnvägsnät. Vi kommer fram i alla fall, vi använder de transportmedel vi har i alla fall. Vad man behöver för att nå miljömålet är, precis som både Elving Andersson och Per Westerberg har sagt, en annan inriktning på fordonsflottan. Det handlar om både effektivare bränslen och bränsleeffektivare fordon. Vi skall komma ihåg att vi inte löser koldioxidproblemen eller de andra miljöproblemen genom att bara bygga järnvägar. Alla nyinvesteringar på infrastrukturens område har miljöeffekter, och då talar jag om de intrångseffekter som nyinvesteringarna faktiskt också innebär. Därför är de satsningar som vi nu planerar att göra på att underhålla de befintliga näten oerhört väsentliga också för den gröna miljön. Jag konstaterar att Miljöpartiets representant i Kommunikationskommittén har föreslagit att man skulle satsa ytterligare 40 miljarder på järnvägssidan. Man kan fråga sig hur det i så fall skulle finansieras. Det ligger möjligtvis i linje med den s.k. viljeinriktning som Elisa Abascal Reyes redovisade här, men det vore ju klädsamt om man kunde åstadkomma en något så när realistisk viljeinriktning också. Dessutom ligger väldigt många av de stora infrastrukturprojekten i de här förslagen i områden som har mycket känslig natur. Det rimmar litet illa med den omsorg man visar om Bohusläns klippor när man av trafiksäkerhetsskäl inte kan tänka sig att bygga en snålmotorväg - det är numera det gängse begreppet för den slimmade motorvägen - utan bara vill ha trettonmetersväg. Ändå vill man satsa på jättelika strukturprojekt som går igenom helt orörd natur. Jag skulle vilja höra om Miljöpartiet är berett att stå upp för de här sakerna när naturvårdsintressena slår larm, vilket de skulle göra om projekten genomfördes i verkligheten. Den debatten måste man också vara beredd att ta om man vill föra en realistisk politik. När det handlar om Bohuslän vill jag bara konstatera att det hade varit oerhört märkligt om vi i den här propositionen skulle ha stoppat Sunningesundsbron - den bron håller nämligen på att upphandlas. Det bygget kommer att starta om ett par månader. Herr talman! Samhällsekonomiska kalkyler är inte någon precis vetenskap, har det sagts här. Nej, så är det. Men jämfört med det stråktänkande som låg till grund för tidigare planer måste jag säga att den kalkylmodellen, tillämpad med sunt förnuft, ger ett betydligt bättre beslutsunderlag än vad vi tidigare har haft.

Herr talman! Jag har inte tänkt ta upp en förtida debatt om propositionen i dess helhet utan bara ställa två huvudfrågor till kommunikationsministern. Den första frågan är om det enligt kommunikationsministern finns något behov av att komplettera de samhällsekonomiska kalkylerna när det gäller näringslivets transportbehov. Som jag har påpekat flera gånger tidigare i debatten är det uppenbart att dessa i princip är försummade. Även om man arbetar med bättre transportprofiler på järnvägen och ett antal andra punkter, kan en anpassning även av investeringsmedlen mera till vad som gäller näringslivets behov förbättra svensk industris konkurrenskraft och därmed även sysselsättningsläget i landet. Den andra frågan som jag skulle vilja ställa till kommunikationsministern gäller att centerledaren Olof Johansson i går gjorde en del tolkningar av propositionen. I ett TT-meddelande finns ett citat där han gör tolkningen att det finns ett omtänkande inom socialdemokratin som skulle leda till att Österleden och Västerleden försvinner ur det s.k. Dennispaketet. I TT-meddelandet finns också ett citat om att det skulle bli dyrare för stockholmarna att genomföra en del av de lösningar som ligger inom Dennispaketet. Delar kommunikationsministern Olof Johanssons tolkning av propositionen?
Herr talman! Den första frågan gällde de samhällsekonomiska kalkylerna. SIKA har fått ett uppdrag att fördjupa de här analyserna, och man har fått det uppdraget därför att vi är väl medvetna om att det är en undervärdering av de här sakerna och vi behöver bättre underlag. Det här är inte så lätt, och det tar tid. Innan vi kommer fram till nästa planeringsomgång skall vi naturligtvis vara färdiga med bättre modeller. Jag hoppas att man också skall kunna använda de bättre modellerna i den årliga planeringsprocessen. Arbetet pågår. Den andra frågan som Per Westerberg ställde var om jag delar Olof Johanssons tolkning. För min del föredrar jag att inte tolka alls, utan jag konstaterar vad som står i propositionen och att det nu pågår mycket grannlaga kontrollstationsförhandlingar. Innan de är avklarade gör jag allra visast i att inte kommentera någonting.
Herr talman! Det innebär med andra ord att kommunikationsministern inte har någon tolkning, och därmed står Olof Johanssons tolkning oemotsagd, dvs. att detta skulle innebära att Österleden och Västerleden plockas bort och att det finns ett omtänkande inom socialdemokratin. Skall jag tolka det på det sättet? Den andra delen gäller de samhällsekonomiska kalkylerna för näringslivets transportbehov. Det är utomordentligt bra att kalkylsystemet vidareutvecklas till nästa planeringsomgång, men vore det inte bra att redan i detta inriktningsbeslut lägga in också de beslut som skall styra investeringarna i infrastrukturen de närmaste tio åren? Det gäller ju i synnerhet nu, när vi har de akuta sysselsättningsproblemen och konkurrensproblemen för delar av vår basindustri.
Herr talman! För att ta den sista frågan först, kan jag säga att det naturligtvis hade varit en fördel om detta arbete varit färdigställt. Men det är icke så. Om det skall vara någon poäng med det måste det vara en samsyn mellan analytiker och ekonomer. Denna samsyn börjar nu träda fram, och från att det tidigare har varit en kraftig övervältring av de här faktorerna hamnar man nu på den andra sidan och det blir en polarisering. Man håller nu på att komma fram till någonting som alla kan betrakta som någorlunda vetenskapligt. Det är självfallet intressant att kunna använda detta så fort som möjligt, men tyvärr har det hittills inte varit möjligt att komma så långt. Den första frågan var om det fanns ett omtänkande inom socialdemokratin. För min del har det hela tiden stått klart att Kommunikationsdepartementets roll i Dennisförhandlingarna är den roll som riksdagen har givit oss. Vi skall alltså se till att finansieringen håller och se till att inte förstöra någon uppgörelse för de regionala parterna. Det pågår, som jag har sagt tidigare, mycket grannlaga diskussioner i de förhandlingarna, och jag tycker att de skall få arbetsro i kontrollstationsförhandlingarna. Det vore förödande om jag som kommunikationsminister gick in och gjorde olika tolkningar.